Herr talman! Jag har begärt ordet för att diskutera en detaljfråga i detta omfångsrika förslag från jordbruksdepartementet. Men det betyder inte, herr talman, att den fråga jag vill ta upp är av mindre betydelse. Tvärtom är det en fråga som berör alla hushållstyper och vårt dagliga kosthåll. Övriga delar av betänkandet kommer John Andersson att diskutera senare i debatten. Läkarvetenskapen har kommit till allt större klarhet om hur stor betydelse vårt kosthåll har med avseende på vårt hälostillstånd; rätt sammansatt kost kan förebygga vissa sjukdomar. Men nu har svångremspolitiken tvingat många hushåll till nedskärningar av matkostnaderna. När hushållskassan krymper är det ännu viktigare att vi verkligen får valuta för pengarna. Alla måste ha råd med en näringsriktig kost. Vad vi då har rätt att kräva är att hushållen ges garantier för att innehållsförteckningen på den vara vi köper stämmer överens med det verkliga innehållet. Detta är nödvändigt om näringsbehovet skall kunna tillgodoses. Tyvärr stämmer inte alltid innehållsdeklarationerna. Det finns alldeles för många exempel på hur vårt livsmedelssortiment också medvetet förfalskas och näringsmässigt försämras. Vem har exempelvis sett svålpulver i en innehållsförteckning? Ändå importeras det och används som ersättning för på annat sätt beskriven råvara. Svålpulvret har en dubbel funktion; det kan binda vatten upp till fyra gånger sin egen vikt. Ett kilo svålpulver kan ersätta fem kilo annan råvara. Det blir dyrt vatten för barnfamiljerna. Och särskilt näringsrikt blir det naturligtvis inte heller för vårt uppväxande släkte. Köttfärs och korv tillhör vår vanligaste husmanskost. Dessa varor kan varieras och drygas ut till olika maträtter, och det är sådan mat som ungarna älskar. Men de tillhör också de varor som är mest lönsamma för oseriösa företag att förfalska genom inblandning av sämre råvaror. Hållbarhetsmärkningen är också ofta ett problem. Att utgångna varor omvandlas till nya charkvaror är dagligt förekommande. En statsinspektör på livsmedelsverket som själv varit charkarbetare och följt utvecklingen säger att den successiva försämringen beror på att grossisterna pressat charkförsäljarna, som pressat tillverkarna att göra billigare korv. Han säger: Snart har folk glömt bort hur riktig korv kan smaka. Han har under sina inspektionsresor upptäckt hur sämre råvaror börjat användas flitigare, samtidigt som fusket blir svårare att bevisa. Den maskinella utvecklingen gör att charkarbetarna är ovetande om vad som blandas i korvsmeten. Och bötesbeloppen säger han är löjligt låga i förhållande till företagens vinster. Herr talman! Efter att ha tagit del av utskottets betänkande tvingas jag konstatera att utskottet visat ett totalt ointresse för den fråga som vi har tagit upp i den här motionen. Utskottet säger helt kort att medel för statens livsmedelsverk för nästa budgetår beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Och med hänsyn till det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget avstyrks motionen — punkt och slut. Inte med ett enda ord ger man till känna att det finns ett problem eller att man uppmärksammat den debatt som förs om kosthållets betydelse ur hälsosynpunkt. Jag hävdar att det i allra högsta grad är samhällsekonomiskt oförsvarligt att våra livsmedel medvetet försämras näringsmässigt. Vi har en sträng livsmedelslag och ett livsmedelsverk som har som uppgift att bevaka konsumenternas intressen i vad gäller livsmedlens allmänna beskaffenhet och värde ur näringssynpunkt. Men för att man skall kunna fullgöra pålagda uppgifter krävs ekonomiska resurser. När det då satts i system av företag att göra avkall på kvaliteten för att säkra företagens vinster, då kan det inte vara samhällsekonomiskt att skära ned anslagen till livsmedelsverket ytterligare. Det är ju, herr talman, detsamma som att lämna fritt fram för brott mot livsmedelslagen, vilket slår mot hela samhällshushållningen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 9 av John Andersson.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar med anledning av jordbruksdepartementets bilaga till budgetpropositionen, har vi i utskottet brutit ut anslag om skogsbruket till vilka vi återkommer i samband med den nu lagda propositionen om vissa skogspolitiska åtgärder. Vi får på så sätt ett samlat grepp över hela skogsnäringen. Mot bakgrund av de senaste årens alltmer stigande budgetunderskott, långtgående lågkonjunkturer, ökade inflation och sänkta reallöner, med minskad köpkraft som följd, är det viktigt att på alla sätt försöka motverka denna nedgång och minska de negativa effekterna. Då krävs det effektiv samordning. Det krävs också noggranna prioriteringar men självfallet också besparingar. Jag vill ändå säga att det i jordbruksdepartementets budgetbilaga finns mycket positivt som är värt att beakta. Jag tänker kanske närmast på att man inför detta år inte har minskat livsmedelssubventionerna utan i stället ökat dem. Den borgerliga regeringen drev ju konsekvent en nedtrappning av livsmedelssubventionerna, som innebar att livsmedelskonsumtionen minskade på grund av försämrad köpkraft. Det innebar också att överskottet på livsmedel ute hos producenterna ökade. Vi kan nu glädja oss åt att mjölkpriset — trots ökade priser på andra områden — sänks och att ostpriset hålls oförändrat. Det är självklart att vi inom utskottet haft olika uppfattningar om vilka områden som bör prioriteras och på vilket sätt man kan åstadkomma besparingar. Det är ändå glädjande att vi i utskottsbetänkandet har lyckats att få majoritet på samtliga punkter för den budgetbilaga som vi nu behandlar. Men jag vill också framhålla att det i propositionen inte bara är fråga om besparingar. Det har också på de allra flesta områden funnits utrymme för utökade anslag, som självfallet kommer att vara till gagn för de inom detta område berörda verksamhetsgrenarna. Även om vi inom utskottet är en majoritet som har ställt oss bakom budgetpropositionen, har till betänkandet fogats ett antal reservationer. Men jag vill ändå påpeka att det i de allra flesta reservationerna inte är några större avvikelser ifrån utskottets majoritetsskrivning. Men visst finns det skillnader som, om de skulle genomföras, inte skulle vara till gagn för näringen och dem som därav är berörda. Jag, och även andra socialdemokratiska ledamöter i utskottet, kommer att på de punkterna kommentera de till betänkandet fogade reservationerna. Låt mig börja med den första reservationen, som berör dels lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet, dels kompensation till hushållningssällskapen för slopandet av den fria tjänstebrevsrätten. Vi är säkerligen alla överens om den betydande roll som lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet spelar. Men att man även inom detta område tvingas till besparingar behöver inte betyda att rådgivningsverksamheten skulle minska eller kvalitatitvt försämras. Genom den utökade erfarenhet och kunskap som nu finns på lantbruksnämnderna om hur rådgivning skall bedrivas har rådgivningens omfattning ökat inom de angivna kostnadsramarna. Inga tecken tyder heller på att det nu föreslagna anslaget skulle innebära att lantbruksnämnderna skulle tvingas minska ned på den rådgivning som man finner angelägen. När det gäller slopandet av den fria tjänstebrevsrätten var det den borgerliga regeringen som drev igenom denna åtgärd. Men man gjorde vissa undantag under en viss övergångstid, bl.a. för hushållningssällskapen. Vi socialdemokrater anser att man måste vara mycket restriktiv med undantag. Det är självfallet svårt att göra rättvisa bedömningar av vilka som skall erhålla kompensation för borttagandet av den fria tjänstebrevsrätten. Därför vill vi inte tillstyrka reservationskravet om att hushållningssällskapens verksamhet skall kompenseras för de ökade kostnader som här kan komma i fråga. Jag vill ändå påstå att det är ganska blygsamma kostnader som åläggs hushållningssällskapen. Vi tycker inte att man kan göra undantag i detta fall. I reservation nr 5 föreslås att jordbruket och trädgårdsnäringen inte skall omfattas av den enprocentiga garantiavgift som belägges låntagare inom andra näringsgrenar. Vi har tidigare i motionskrav från socialdemokraterna föreslagit att kreditgarantiavgiften skall omfatta även jordbrukare och trädgårdsidkare. Vi måste sträva efter största möjliga likheter för att inte skapa stora orättvisor på grund av vilka näringar det kan vara fråga om — i synnerhet som näringarna för samhället har samma betydelse. Beträffande reservation nr 6 från moderaterna angående främjande av husdjursaveln, vill jag rent praktiskt betrakta den reservationen som ett onödigt dokument fogat till betänkandet. Förslaget i reservationen skiljer sig inte i sak från den skrivning som utskottsmajoriteten har antagit. Jag kan försäkra Arne Andersson i Ljung att jag noggrant har läst reservationen och inte kan hitta — praktiskt taget — någon olikhet. Det kan möjligen skilja sig något i och med att reservationen påpekar Flyinges hingstdepås och stuteris historiska betydelse för framtiden. Men när det gäller det åtagande som staten har beträffande Flyinge — vilket vi har pekat på — för att trygga den framtida verksamheten, är vi helt överens i utskottet. Reservationerna 7 och 8 gäller frågor kring skördeskadeskyddet och bidragen till administrationen av skördeskadeskyddet. Utredningen om detta avgav sitt betänkande 1979. I det gavs anvisningar om hur man skulle kunna inordna sådana grödor som berörs i reservationerna och som i dag inte omfattas av skydd mot skördeskador. Utredningen gav också anvisningar om hur administrationskostnaderna skulle kunna minskas. Jag kan bara beklaga att den förutvarande regeringen under tre år inte lyckades åstadkomma ett förslag till riksdagen om ett nytt och enligt nuvarande förhållanden mera anpassat skördeskadeskydd som riksdagen skulle kunna ta ställning till. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen som varit verksam i drygt ett halvår borde få någon rimlig tid på sig att utforma ett förslag till nytt skördeskadeskydd innan riksdagen gör ytterligare påpekanden utöver dem som tidigare har gjorts. Därför vill jag yrka avslag på förslagen i reservationerna. Under p. 24 mom. 2, Bidrag till djurens hälsooch sjukvård, har en majoritet av utskottet ställt sig bakom förslaget i propositionen om en höjning av den djursjukvårdsavgift som infördes den 1 januari i år på förslag av den borgerliga regeringen. Vi anser i likhet med vad som står i regeringens proposition, att det är befogat att denna avgift höjs på grund av allmänna kostnadsökningar. Även om man nu i reservationen försöker att göra ett stort nummer av den höjning som har föreslagits i budgetpropositionen, vill jag påpeka att höjningen är mycket blygsam. Avgiften höjs från 20 till 25 kr. när det gäller anlitandet av veterinär inom animalieproduktionen, och från 40 till 50 kr. när det gäller sällskapsdjur. Det har framförts kritik mot införandet av en djursjukvårdsavgift. Men jag tror att vi behöver ha något längre tid på oss än bara några månader för att kunna bedöma huruvida denna form av avgifter kan vara lämplig för att ta ut delar av de samhälleliga kostnader som man har för veterinärservicen. Herr talman! Jag har på några av de punkter i utskottsbetänkandet där vi inte nått enighet redogjort för vårt ställningstagande. Andra socialdemokratiska ledamöter i utskottet kommer att redogöra för de övriga punkter i utskottsskrivningen där meningarna skiljer oss åt. Låt mig till Karin Nordlander bara kort säga att jag i mycket kan hålla med ifråga om de problem som finns när det gäller livsmedel, men de här frågorna ägnas det nu uppmärksamhet åt. Både livsmedelsberedningen och den nu tillsatta livsmedelsförsörjningsutredningen kommer att beakta och behandla de här punkterna som Karin Nordlander berör. I övrigt kommer reservationerna som är fogade till betänkandet att kommenteras av andra socialdemokratiska ledamöter. Herr talman! Jag vill redan nu yrka bifall till hemställan i utskottsbetänkandet på samtliga punkter.
Herr talman! Nästan direkt uppmanad av Håkan Strömberg att kommentera reservationen beträffande Flyinge, som enligt Håkan Strömberg är ett onödigt dokument, vill jag bara peka på att utskottets skrivning och reservanternas skrivning inte är så lika som Håkan Strömberg gör gällande. Låt mig peka på två meningar. Utskottets majoritet anser att man skall kunna lösa ”den uppkomna intressekonflikten mellan stiftelse och kulturvårdande myndigheter på ett för båda parter tillfredsställande sätt”. Det är gott och väl. I vår skrivning har vi något mera pregnant pekat på följande: ”Den föreslagna byggnadsförändringen beträffande Flyinges gamla ridhus finner utskottet väl ägnad att tillgodose såväl funktionsduglighet som kulturvårdens intresse. Utskottet anser att vidare ansträngningar bör göras för att uppnå en sådan lösning att den uppkomna intressekonflikten kan lösas på ett för verksam Vi har alltså prioriterat verksamheten på Flyinge i vår reservation, och det tycker vi är det väsentliga. Vi menar att Flyinge, med ett ridhus långt bort på ett gärde, inte fullgott kan fungera. De värdefulla byggnaderna på Flyinge kan möjligen vara en motivering härvidlag. Men skadar man för den skull de vitala intressen som Flyinge är ägnat åt måste de intressena vika, och man får försöka foga intressena samman. Det har vi uttryckt i vår reservation. Håkan Strömberg uttryckte glädje över att man har kunnat höja livsmedelssubventionerna — det är alldeles riktigt. Ni har också, Håkan Strömberg, lyckats pressa upp budgetunderskottet med ca 20 miljarder utöver vad våra borgerliga regeringars budgetunderskott uppgick till, vilka i och för sig också var för stora. Detta gagnar inte någon del av svenskt näringsliv, inte heller jordbruket eller konsumenterna. Den dag vi skall återgå till något som liknar balans mellan tillgångar och möjligheter i Sverige kommer det att göra än mera ont, Håkan Strömberg. Det tycker jag inte är någonting att vara särskilt stolt över. Därför har vi ställt oss bakom att jordbruket och konsumenterna får släppa till den del som samhället har stått för när det gäller livsmedelssubventioneringen. En enda kommentar beträffande det samlade grepp om skogen som Håkan Strömberg inledningsvis sade att man avsåg att åstadkomma med den nyss framlagda propositionen. Det är nog ingen som ifrågasätter att den innebär ett samlat grepp. Det är ett hårt grepp. Ni lägger en järnhand över skogsnäringen, och ni tycker om att göra det; ni gör det rent av från principiella utgångspunkter. Det tycker inte vi heller är särskilt märkvärdigt. Men visst vill jag hålla med Håkan Strömberg om att det är både ett samlat och ett hårt grepp.
Herr talman! Jag tror jag missade att yrka bifall till någon av våra reservationer. Jag vill därför upprepa att jag yrkar bifall till reservationerna 2, 5, 8, 10, 13, 15 och 20, som är fogade till utskottets betänkande. Jag vill också påminna om att livsmedelssubventionernas ökning främst skulle vara ett stöd till betalningssvaga hushåll och en kompensation för momshöjningen som socialdemokraterna och vpk gemensamt genomdrev före jul 1982. Folkpartiet menade — och har fortfarande den uppfattningen — att det var ett dåligt beslut. Med den politik som var planerad av folkpartioch centerregeringen skulle momshöjningen ha undvikits, och det hade varit bra för alla medborgare, inte minst för de betalningssvaga, som vi menar skall stödjas på annat sätt, genom mera direkta bidrag. Det hade varit bra för näringslivet, och det hade varit bra för kostnadsläget. Vi hade haft en lägre inflationstakt utan det beslut som fattades på hösten 1982, där höjningen av livsmedelssubventionerna var ett viktigt inslag. Det har också, som här har sagts, pressat upp budgetunderskottet. Att lovprisa ökningen av livsmedelssubventionerna totalt sett i samhällsekonomin är därför inte motiverat.
Herr talman! Håkan Strömberg sade att den fråga jag tog upp är under beredning. Men det framgår inte med ett enda ord av utskottets skrivning. Det måste jag då tolka som en fullständig brist på intresse från utskottets ledamöter för denna fråga. Enligt Sven Jansson, statsinspektör på livsmedelsverket, som jag tidigare citerade, har livsmedelsverket inte ekonomiska resurser så att det räcker, trots att man vet att en bättre kontroll skulle behövas nu mer än någonsin, när vissa tillverkare tar till olovliga medel för att, som det heter, överleva i konkurrensen. Han säger också att även om kommunernas hälsoinspektörer regelbundet tar prover har de i många fall bara tillgång till bristfälliga laboratorier som gör att särskilt för höga halter av vatten och bindemedel lätt slinker igenom. Många saknar också specialutbildning och är överlastade med arbete. Vidare säger han att eftersom kommunernas ekonomi har försämrats ses inte alltför nitiska hälsovårdstjänstemän alltid med blida ögon av kommunledningen. De kan alltså hindras i sitt arbete. Samtidigt ställer man nu från vetenskapligt håll — det vet säkert utskottet — krav på mera forskning om vår föda och kostrådgivning, då det står klart att rätt kost kan väsentligt minska omfattningen av exempelvis cancersjukdomar; allt fler röster höjs för inrättande av ett statligt organ för kostrådgivning. Men vi har ju redan ett livsmedelsverk och konsumentverket som har vissa uppgifter. Vore det då inte bättre att satsa de ekonomiska resurser som behövs så att dessa verk kan fullfölja sina uppgifter?
Herr talman! Till Karin Nordlander vill jag bara säga att Grethe Lundblad, efter den fördelning som vi har gjort inom utskottsgruppen, i sitt inlägg kommer att beröra de frågor som Karin Nordlander här tar upp. Arne Andersson i Ljung började med att tala om budgetunderskottet. Det är ju inte den debatten vi skall föra här i dag, men låt mig åtminstone säga att när det gäller livsmedelssubventionerna så påverkar de inte budgetunderskottet, utan de finansieras till varenda krona enligt det beslut som riksdagen fattat. I tider av mycket stora kostnadsökningar är det viktigt att man håller livsmedlen på en någorlunda rimlig prisnivå. Att vi för barnfamiljernas skull kunde åstadkomma en sänkning av mjölkpriset och att vi kunde hålla priset på ost oförändrat tror jag är åtgärder som man tycker det är bra att riksdag och regering genomför. Sedan till frågan om Flyinge. Arne Andersson citerade utskottets skrivning, och jag vill citera reservation 6: ”Utskottet anser att vidare ansträngningar bör göras för att uppnå en sådan lösning att den uppkomna intressekonflikten kan lösas på ett för verksamheten vid Flyinge tillfredsställande sätt. Någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida med anledning av motion 1992 finner utskottet dock f. n. inte påkallad.” Det är exakt samma text som i utskottets skrivning. Det är därför jag också ansåg att denna reservation kan betraktas som onödig.
Herr talman! Den sist återgivna raden ur reservation 6 återgår givetvis på det faktum att motionen innebar att riksdagen skulle bevilja mera pengar till Flyinge. Det har varken majoriteten eller vi reservanter ansett. Vad i övrigt beträffar högre prioritering av funktionaliteten på Flyinge så skiljer vi oss åt. Jag tycker inte vi behöver gräla om det. Håkan Strömbergs uttalande att livsmedelssubventionerna inte inverkar på budgetunderskottet var väl i häftigaste laget. Det var faktiskt så att den ytterligare höjning som företogs finansierades på det sätt som Håkan Strömberg möjligen tänkte på just nu. Men gå inte vidare med föreställningen att livsmedelssubventionerna inte påverkar budgetunderskottet. Det är fel och kommer att vara fel. Det gäller här ett belopp på ungefär 4 miljarder kronor, och det finansieras på annat sätt. Skall vi minska budgetunderskottet, Håkan Strömberg, får ni gärna behålla skatten på tobaksvaror, om ni så vill. Men livsmedelssubventionerna kostar fortfarande i runda tal 4 miljarder kronor.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig något vid miljön, dvs. den natur av vilken vi alla för att över huvud taget kunna leva är beroende. Ibland förefaller det onekligen som om vi inte har det beroendet riktigt klart för oss. Det kan bli ett ytterst smärtsamt uppvaknande, om vi inte i tid lär oss att bättre än nu inse att miljön må brukas men inte förbrukas. Ju mer befolkningsexplosionen griper omkring sig, desto mindre av naturens alls inte outtömliga tillgångar kommer på var och en av oss. Nu är verkligen inte tid att predika falska teser om den eviga tillväxten. Vi har ju temadagar litet då och då här i riksdagen. Jag har efterlyst en miljövårdsdag, och jag gör det än en gång. Stoff saknas sannerligen inte. Det är inte bra att miljövårdsfrågorna i jordbruksutskottet för det mesta kommer på sladden på föredragningslistan, när alla sitter och tittar på tidtabellen för att se om vi hinner med tåget. Jordbrukets huvudtitel är väl den som är lämpligast att hänga upp en sådan debatt på. Vi höll på att få en liten miljövårdsdebatt häromkvällen, initierad av Kerstin Ekman, men vi lär behöva fler innan de outbyggda vattendragen har kommit ur farozonen. Jag delar helt Kerstin Ekmans åsikt att tiden för fortsatt utbyggnad av våra rinnande vattendrag nu måste vara förbi. Vattnet är oändligt värdefullt inom många andra områden också, och många problem är förvisso förknippade därmed. Vad händer på lång sikt med grundvattnet, med nederbördsklimatet, med vattenföringen i våra vattendrag, om vi går för hårt fram med torvtäkterna? Hur klarar vi glesbygdens dricksvattensförsörjning när grundvattnet på grund av den allmänna försurningen har åkt så långt ner på pH-skalan att det har stämplats som hälsovådligt? Kalkningen klarar väl en del och varje korn blir där värdefullt, men i oändlighet kan vi inte hålla på med den. Det är egentligen skrämmande mycket som vi inte vet. Här behövs forskning och åter forskning. Men när samtidigt det ekonomiska läget framtvingar den yttersta sparsamhet, så att våra stolta planer riskerar att allvarligt störas, gäller det att tillämpa en sträng angelägenhetsgradering. Det är inte alla forskningsprojekt som kan läggas på is i avvaktan på bättre tider; ett avbrott kan ibland innebära att allt som tidigare har gjorts blir bortkastat. Naturvården spelar i de här frågorna en stor roll. I de skyddade områdena har vi ett värdefullt referensarkiv för den framtida hanteringen av orörd natur. Att statsmakterna har detta klart för sig framgår inte minst av att departementschefen har äskat oförändrat belopp, 20 milj.kr., för att skaffa mark för naturvård. Vi i moderata samlingspartiet är dock inte helt övertygade om att man inte t.o.m. inom en minskad ram skulle kunna nå samma effekt. Vi har ett mycket starkt intryck av att staten för naturvårdsändamål redan har köpt på sig mer mark än man kan sköta. Samtidigt är det ett enormt gap mellan vad som har skyddats och vad som behöver skyddas. Det gäller hundratals miljoner kronor när man tar med urskogsinventeringen. Det är ett gap som knappast kan utfyllas innan ytterligare värdefulla objekt har förstörts. Antingen löser staten vid reservatbildning i dag in hela det aktuella området eller också betalar staten en intrångsersättning en gång för alla. En tredje väg vore att betala ersättningen i etapper — naturvård på avbetalning, som någon har formulerat det. Men varken länsstyrelser eller naturvårdsverk förefaller särskilt intresserade av denna väg — med den i och för sig fullt riktiga motiveringen att intrångsersättningen skall vara avsedd för reinvestering i annan fast egendom. Då duger det inte att komma med alltför små penningposter. Man bortser då från en viktig sida av saken, nämligen att skyddsobjekten ofta är rester av det gamla odlingslandskapet, skapat av markägarna under generation efter generation genom vidtagna eller underlåtna åtgärder. Skall vi med någon framgång ge oss in på att underhålla detta säregna landskap måste det ske med samma metoder som en gång har skapat det. Och vem behärskar de metoderna bättre än markägaren och hans medarbetare? Vi moderater menar att ett arrende av skyddsvärda områden i förening med ett samarbetsavtal beträffande skötseln skulle möjliggöra att för samma kostnader skydda större områden eller för lägre kostnader skydda samma områden. Det är därför som vi vill satsa mera på arrendeformen i förening med skötselavtal — inte helt och hållet men i större utsträckning än nu. Jag yrkar som en konsekvens härav bifall till reservation 14, innebärande ett jämfört med jordbruksministerns förslag med 5 milj.kr. nedsatt anslag. Låt mig också säga ett par ord om reservation 19. För de flesta av våra medborgare i tätorterna är väl försurningen någonting som vetenskap och miljövårdare hittat på. Men för oss som bor i drabbade områden är den en kuslig realitet. När man ser hur skogen dör eller topptorkar, hur sjöarna på kort tid blir fisktomma, hur på land den ena växtarten efter den andra försvinner, då ser man försurningen som ett dödligt hot. Här är det inte längre fråga om ett budgetarbete med några miljoner hit och dit, utan om att överleva. I den här frågan hade naturvårdsverket äskat 75 milj.kr. Regeringen har i budgetpropositionen tagit upp 65 milj.kr. Jag erkänner att det hör till ovanligheterna att moderaterna begär mera än regeringen. Men i det här fallet gör vi det och begär 70 milj.kr., varigenom vi på ett fullt klart sätt sagt ifrån hur allvarlig vi bedömer försurningen. Till allra sist ett påpekande av att vi moderater i vår motion 1977 föreslagit att riksdagen hos regeringen begär en utredning om de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av försurningen. Kalkningen är ju bara en kortsiktig angelägenhet. Som exempel på långsiktiga följder av försurning kan jag nämna vittringen av byggnadsminnen. Hur skall den betalas? Hur skall den bromsas? Eller hur mycket kostar det att skaffa dricksvatten till dem i glesbygderna som utan egen förskyllan fått sina grundvattentäkter förstörda? Det gäller inte så få. Bara i nordvästra Blekinge är 30 926 av undersökta brunnar stämplade såsom hälsovådliga. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer till vilka moderata samlingspartiet anslutit sig och hoppas att mitt korta inlägg åtminstone måste ha visat att tillvaron i de här avseendena är så full av bekymmer att den kan vara värd en särskild debattdag.

Herr talman! Jag skall först beröra ett par saker som diskuterats i den här debatten. Det gäller livsmedelssubventionerna. Med anledning av vad Håkan Strömberg och Arne Andersson i Ljung tog upp skulle jag vilja säga att vi från centerpartiet anser att det här är fråga om en väsentlig samhällelig insats för att förbättra möjligheterna för de människor som inte har så förfärligt mycket pengar att köpa de rätta livsmedlen. Håkan Strömberg säger att man har gjort en hel del efter det att den borgerliga regeringen gjort allt för att pruta ner livsmedelssubventionerna. Det är en felaktig beskrivning, för de byggdes upp i stor utsträckning under de sex borgerliga regeringsåren. Men nog om detta just nu. När det gäller ridanläggning vid Flyinge har det diskuterats hur man skall gå till väga för att få ridanläggningen på rätt ställe. Man har inte nämnt någonting om de problem som uppstår om man placerar anläggningen omkring en kilometer från stallarna. Det är en mycket stor säkerhetsrisk både för djuren och för dem som skall rida när man måste flytta sig så lång väg från stallarna till ridhuset. Man kan inte sitta upp på hästarna innan man kommer dit. Detta innebär en mycket stor risk. Därför är det väldigt angeläget att lösa problemet på det sätt vi har angivit i utskottsskrivningen. Jag skall sedan något redovisa våra reservationer 7 och 10 och också det särskilda yttrandet om alternativa odlingsformer. Jag skall börja med det sista. Målsättningen för vår verksamhet på detta område är att minska kemikalieanvändningen inom jordbruket. Skall vi göra det, krävs det att vi också löser problemen eller skapar förutsättningar för det. Det finns en del människor som på mera ideell grund har lagt ner ett stort arbete för att visa att det går att bedriva jordbruk också utan en stor tillsats av kemikalier. Jag tror att — och det är detta som vi från centerpartiet har motionerat om — det är viktigt att vi för över de här kunskaperna också till det konventionella jordbruket. Därför krävs det ökade insatser i fråga om forskning. Men det krävs ökade insatser också i fråga om försöksverksamhet och rådgivning för att man skall kunna föra ut kunskaperna och erfarenheterna till samtliga jordbrukare. På det sättet kan man skapa förutsättningar för en minskning av kemikalieanvändningen i betydligt större skala. Detta harmonierar också med vårt krav, att den rådgivning som lantbruksnämnderna har inte får skäras ner. Mycket av det som har med alternativa odlingsformer att göra har också med växtföljden att göra. Då är det viktigt att vi har förutsättningar för en riktig och rimlig växtföljd. Då är det nödvändigt att i ökad utsträckning kunna ha andra grödor än dem vi har i dag, inte minst baljväxter. Därför har vi reserverat oss till förmån för att man skall kunna få in även baljväxterna under skördeskadeskyddet. Detta tror vi är en förutsättning för att fler människor skall våga satsa på alternativa odlingsformer. Det är en viktig del av hela försöket att gå över till en odling som är mindre krävande i fråga om insatser av kemikalier. Sedan skall jag övergå till att kommentera vår reservation 10 om djurens hälsooch sjukvård. Här fattades ju ett beslut förra året. Detta har redovisats av flera talare, så det skall jag inte gå närmare in på. Men det innebar att samhället, staten, skulle lämna ett realt oförändrat bidrag till den verksamheten. Och det här är mycket viktigt. Tårets budgetproposition sänker jordbruksministern bidraget till distriktsveterinärsorganisationen högst väsentligt. Man går ner från ett anslag på 50 milj.kr. till ett anslag på knappt 39 milj.kr., och det är en mycket kraftig sänkning. Man borde ju egentligen ha höjt beloppet något för att hålla det reellt oförändrat. I stället förväntar man sig att få in över 23 milj.kr. i djursjukvårdsavgifter, och man höjer avgiften till 25 kr. för de djur som finns inom jordbruket och till 50 kr. för sällskapsdjuren. Men dessa 23,5 milj.kr. baseras på en besöksfrekvens av ungefär en miljon besök om året, och vi vet att den inte är så hög i dag. Därför finns det en viss, för att inte säga en ganska stor, risk för att avgiften kommer att höjas ännu mer. En förutsättning för att distriktsveterinärsorganisationen skall fungera är ju att de anslag som man får från staten plus de pengar som man får in genom avgifter finansierar den verksamhet man har. Det finns alltså en stor risk för att avgiften höjs ännu mer, om man går fram på den väg som regeringen nu har valt. Vi tycker att det är både farligt och felaktigt. Man övervältrar på det här sättet kostnader på jordbruket i storleksordningen 15-17 milj.kr. per år, och det gör man under pågående avtalsperiod. Man försämrar jordbrukets lönsamhet på det här sättet, och jordbruket är redan i dag ganska hårt trängt. Det är därför väldigt stor risk för att många djurägare väntar med att kalla på veterinär i situationer där man borde göra det genast. Detta kommer att bli ödesdigert och dyrt både för den enskilde och för samhället. Veterinärerna har också reagerat negativt. Det har faktiskt redan förekommit avhopp från veterinärkåren som protest mot detta förslag, och man försöker etablera sig privat i stället. Jag tycker det skulle vara mycket synd om vi finge en sådan utveckling. Vi har en veterinärorganisation som fungerar mycket bra, och den måste vi slå vakt om. Från centerpartiets sida har vi reserverat oss för en annan medelstilldelning.

Moderaterna har här avgivit ett särskilt yttrande. När jag läste detta kom jag osökt att tänka på Hasse Alfredsons monolog om pastor Jansson. Han sade bl.a.: Livet är som en påse, tomt och innehållslöst, om man inte fyller det med något. Moderaternas särskilda yttrande består av en massa ord, men det är fullständigt tomt och innehållslöst, för man fyller det inte med någonting. Moderaterna ansluter sig helt enkelt till den linje som socialdemokraterna här har pekat ut, nämligen att överföra kostnader för veterinärorganisationen från staten till jordbruket. Det är mycket allvarligt. Herr talman! För det svenska jordbruket är det mycket viktigt att denna fråga löses på ett bra sätt, så att den väl fungerande distriktsveterinärsorganisationen kan hållas intakt. Det är förutsättningen för att vi skall kunna ha ett bra hälsotillstånd bland våra djur, som i sin tur är en förutsättning för att jordbruket skall kunna få ett gott ekonomiskt resultat men också för att konsumenten skall få bra livsmedel, som fyller de krav som man rimligen kan ställa på dem. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 7 och 10.
Herr talman! Det var bra att vi fick höra att Lennart Brunander ställer sig bakom livsmedelssubventionerna. Men Lennart Brunander har två gånger i denna kammare tryckt på knappen för en avveckling av dessa subventioner. Han har också tryckt på knappen för ett slopande av livsmedelssubventionerna på kött och fläsk. Låt mig sedan gå in på djursjukvårdsavgiften. Lennart Brunander säger att uppgiften att det är en miljon veterinärförrättningar per år är fel. Jag vet inte vad Lennart Brunander har för siffror, men denna uppgift kom djurhälsoutredningen fram till. Jag erkänner att underlaget i viss mån kanske inte är riktigt statistiskt tillförlitligt, men antalet ligger i alla fall i närheten av denna nivå. Lennart Brunander säger att djurägare kan underlåta att kalla på veterinär vid sjukdom. Enligt djurhälsoutredningen finns det inga tecken som tyder på det. Det är nämligen inte kostnaden för veterinärbesöket som belastar djurägaren mest, utan det produktionsbortfall som uppstår när djuren drabbas av sjukdomar. Man beräknar att jordbrukets intäkter minskar med mellan 400 och 500 milj.kr. per år på grund av djursjukdomar. Då är det inte en avgift på ca 100 kr. för ett veterinärbesök som gör att djurägaren drar sig för att kalla på veterinär. Vi säger i utskottets skrivning också att man kan hysa betänkligheter mot en sådan här djursjukvårdsavgift, om den blir alltför hög. Men tre månader efter införandet har det gått alldeles för kort tid för att vi skall kunna göra en bedömning av om detta kan vara ett sätt att ta ut en del av de kostnader som samhället har för veterinärservicen. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att den direkta djursjukvården skall belasta djurägaren. Det bör inte vara en samhällelig kostnad. Ändå har samhället i dag mycket stora kostnader för just djursjukvården. Skall vi nå upp till riksdagens tidigare uttalande på detta område skulle vi behöva hitta ett system där man mer belastar djurägarna, men det har inte varit möjligt. Jag vill påpeka att dessa höjningar är mycket, mycket blygsamma. Avgiften för djurägaren höjs med 5 kr. När det gäller de budgetmässiga konsekvenserna står det faktiskt i budgetpropositionen att regeringen är beredd att skjuta till statsmedel om det inte skulle bli det antagna antalet veterinärförrättningar som propositionen utgått ifrån.
Herr talman! Det var väl ingen större överraskning för Håkan Strömberg att jag är för livsmedelsubventioner. Vi har från centerpartiet vid flera tillfällen i denna kammare gett uttryck för att vi skall ha livsmedelsubventioner. Det är helt riktigt att vi har varit med om att sänka livsmedelssubventionerna ett par gånger, men vi har varit med om att höja dem betydligt fler gånger. Så på den punkten är vi nog ganska överens. Håkan Strömberg säger att djursjukvårdsavgiften ändå inte kan ha särskilt stor betydelse, för det är inte den kostnaden som är den största för en djurägare. Håkan Strömberg har i och för sig rätt. Men det är inte så djurägaren reagerar när han står inför situationen att behöva kalla på veterinär. Han ser då att det blir mycket dryga kostnader. När det visar sig att kostnaden blir för hög händer det alltför ofta att han inte kallar på veterinären utan hoppas att det skall gå bra i alla fall. Då uppkommer det produktionsbortfall som Håkan Strömberg talar om. Det kan också bli vissa problem med kvaliteten på produkterna, som jag också berörde i mitt anförande. Detta talar verkligen för att man skall hålla nere kostnaden för veterinärverksamheten så mycket som möjligt. Håkan Strömberg säger att denna verksamhet med avgifter inte har varit i gång i mer än tre månader och att vi får ta litet tid på oss. Det kan gott hända att vi får göra det, men skall utvecklingen fortsätta på samma sätt som under de här tre månaderna blir det förskräckligt. Risken för det är uppenbar. Man beräknar att få in 23,5 milj.kr. mer genom en miljon besök. Men eftersom antalet besök är klart lägre kan man räkna ut vad avgiften blir — den blir högre än 25 kr. Vi riskerar alltså att få en höjning. Det står uttryckligen i propositionen att det är denna avgift tillsammans med det anslag som staten ger som skall täcka kostnaderna för veterinärorganisationen. Vi har fattat beslut om att statens insats på detta område skall vara reellt oförändrad, och socialdemokraterna var också med om att fatta det beslutet.
Herr talman! Lennart Brunander säger att han flera gånger har gett uttryck för att han vill bibehålla livsmedelssubventionerna. Men i handling har Lennart Brunander varit för en avveckling av dessa subventioner. Jag vill gå tillbaka till detta att djursjukvårdsavgifterna kan tänkas ge ökade intäkter på 23 milj.kr. Det är beräknat på ett underlag av ca en miljon veterinärförrättningar, och skulle antalet bli mindre sjunker självfallet inkomsterna. Då är staten beredd att ta sin del av dessa kostnader. Någon annan möjlighet har inte staten, eftersom vi nu är beredda att lägga fast denna avgift för djursjukvård här i kammaren i dag.
Herr talman! Skall jag tolka det som Håkan Strömberg säger så att staten går in med den mellanskillnad som kan uppstå om djursjukvårdsavgiften inte ger det resultat som man har förväntat sig? Det står ju i jordbruksdepartementets del av budgetpropositionen, som jag tidigare har redovisat, att det är djursjukvårdsavgiften plus det statliga bidraget som skall bekosta veterinärverksamheten.

Herr talman! Det finns starka och självklara band mellan miljövård och forskning och utbildning. Många av de hotande miljörisker som finns i vår omgivning kan endast upptäckas i tid och bekämpas om goda kunskaper och möjligheter att genom forskning klarlägga olika orsakssammanhang finns med bland vapnen i miljökampen. Den oro som människor känner inför miljöhot kan bäst stillas om politiker och forskare eller andra experter tar itu med riskerna och deras orsaker. För politiker blir det en grannlaga uppgift att genom prioriteringar och omvärderingar skaffa ekonomiska möjligheter för fortsatta framsteg för miljövården, särskilt i ett läge med hårt begränsade ekonomiska resurser. Och man har faktiskt i det föreliggande budgetförslaget kunnat öka vissa anslag utifrån denna syn på miljövårdens betydelse. Utifrån dessa bedömningar vill jag, herr talman, beröra utskottets behandling i betänkandet nr 24 av den del som gäller utbildning och forskning, större delen av miljöavsnittet samt de därtill fogade reservationerna. Sveriges lantbruksuniversitet har en mångskiftande verksamhet med huvudsäte i Uppsala och med filialer på flera håll i landet. Universitetet får i år för sin förvaltning ca 350 milj.kr. i anslag. I en centermotion beklagar man att anslaget skurits ned med 8 miljoner, dvs. 2 70, vilket motsvarar den allmänna besparingen i årets budget. I motionen sägs att man befarar en kraftig minskning av universitetets verksamhet. Här kan anföras att regeringen har prioriterat satsningar på bl.a. markekologi och skogsproduktion. Utökade medel har anslagits till doktorandtjänster, bl.a. en kvarts miljon till forskarutbildning. 5 Lantbruksuniversitetet får stora bidrag från Skogsoch jordbrukets forskningsråd. Budgetåret 1981/82 tilldelades universitetet 31 milj.kr. från forskningsrådet, vilket faktiskt var 91 26 av rådets medel. Centern föreslår emellertid en minskning med 3 milj.kr. av anslaget till forskningsrådet, och man tar därmed egentligen tillbaka en del av de medel man med en generös inställning yrkat för lantbruksoch miljöforskningen. Den socialdemokratiska regeringen föreslår en uppräkning av anslaget till forskningsrådet med över 20 20, dvs. 8,5 milj.kr. Mot den bakgrunden tror jag att universitetet och forskningsrådet kommer att klara av medelsfördelningen dem emellan, och jag yrkar därför avslag på reservationerna 11 och 12. Stort intresse har under de senaste åren ägnats frågorna kring fiskodling, dets.k. vattenbruket. Under forskningsrådsanslaget behandlar utskottet en del motioner med krav på att vattenbruket skall främjas. Det har skett ett omfattande utredningsarbete kring frågorna om havsresurser och vattenbruk. Slutrapporten samt flera delrapporter, där många av de problem som tas upp i motionerna behandlas, lämnades till regeringen för fyra månader sedan, och rapporterna är nu föremål för remissbehandling. Motionärerna bör kanske därför ha litet tålamod. Det är inte lämpligt att riksdagen utan tillgång till rapporter och remissvar gör uttalanden om prioriteringar och ökad forskning. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 13. När det gäller miljövårdsforskning och kollektiv forskning inom miljöområdet yrkar centern en minskning av anslagen. Egentligen är detta anmärkningsvärt med hänsyn till partiets ofta uttalade intresse för miljövård.

När det gäller våtmarkerna finns i dag ett hot från en ökad torvproduktion och från skogsproduktionen. Därför tycker vi det är viktigt att slå vakt om dessa anslag. Jag yrkar mot denna bakgrund, herr I fråga om anslagen till miljöskyddsteknik under punkt 40 framför moderaterna i en reservation önskemål om en besparing med 10 milj.kr. med hänvisning till att det finns reserverade medel och att det är fråga om långvariga projekt. I budgeten är anslagstilldelningen oförändrad i förhållande till föregående år. Enligt naturvårdsverket är det totala anslaget för innevarande år uppbundet i pågående utredningar. Sverige har en tätposition när det gäller miljöskyddsteknik, därför att vi så tidigt började med vårt miljövårdsarbete. Vi har många företag som arbetar med att utveckla och sälja denna teknik. Den är viktig och nyttig både för svensk miljövård och för naturresurshushållningen i stort men också för exportsektorn. Det gäller att omhänderta farligt kemiskt avfall och gaser. Det gäller att utveckla nya metoder för rening av olika rökgaser som försämrar luftkvaliteten. Det gäller att få en form av stimulansbidrag för att uppmuntra till nya innovationer till fromma för den svenska miljövården. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att man håller fast vid denna verksamhet. En ytterligare prutning skulle bromsa upp och hålla tillbaka en önskvärd utveckling. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på reservation nr 18. Men jag vill gärna säga att det — trots den moderata besparingsivern — alltid är en ljuspunkt att lyssna på miljövännen Hans Wachtmeister. Jag kan hålla med honom om att det är en tilltalande tanke, om vi kunde få en miljövårdsdag i riksdagen varje år. Jag hoppas att vi kan få en sådan i anslutning till någon speciell proposition, precis som vi hade 1982 då det gällde försurningsdebatten. I dag kommer ett mycket viktigt miljövårdsbetänkande att avlämnas, nämligen kemikalieutredningens betänkande, som så småningom kanske kommer att bli föremål för riksdagens behandling. I vad gäller det som Karin Nordlander här anförde beträffande reservation nr 9 och vpk-motionen kan jag till stora delar hålla med henne. Det visas i dag stort intresse för kosthåll och hälsotillstånd, och det tycker jag är glädjande. Inom livsmedelskontrollen finns det stora problem, därför att det på många områden tyvärr har blivit litet av ”fiffel” med våra livsmedel. Men jag kan intyga, Karin Nordlander, att den ansvariga myndigheten, statens livsmedelsverk, är fullt medveten om dessa problem. På livsmedelsverkets sammanträden varje månad tar man upp dessa frågor och debatterar dem. Man försöker följa upp kontroll och olika rekommendationer, så att man verkligen kan komma till rätta med de olika sätten att försämra våra livsmedel. Ofta går det till så att ett dåligt protein tillsätts i stället för ett högvärdigt protein. Tyvärr måste ju alla statliga verk spara, men ändå har livsmedelsverket — trots denna hårda ekonomiska verklighet — skapat ett speciellt organ för kostrådgivning, ett vetenskapligt råd, som också i fortsättningen skall arbeta på detta område. Jag kan tala om för Karin Nordlander att jag vid samtal med Svante Lundkvist fått veta att livsmedelsberedningen vid ett möte i maj skall ta upp just dessa frågor. Jag tror att livsmedelsberedningen, som tidigare från både konsumentoch producenthåll betraktades som ett jippo, nu skall få fast mark under fötterna och verkligen kunna ta upp frågor som är av stort värde för de svenska livsmedelskonsumenterna. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservation nr 9 och samtidigt bifall till utskottets förslag på alla de nämnda punkterna. Herr talman! Får jag till sist om den diskussion som här har förts om livsmedelssubventioner bara säga att den diskussionen är viktig; den är viktig inte minst i kampen för lägre, eller åtminstone mindre höjda, livsmedelspriser. Men man måste också ta itu med uppgiften att öka köpkraften hos barnfamiljerna och ta bort impulser till automatiska kostnadsökningar inom produktion, handel och distribution av livsmedel. Där tror jag att den livsmedelspolitiska utredningen har ett angeläget arbete framför sig.
Herr talman! Det är ju bra att vi är överens i stort. Grethe Lundblad säger att man på livsmedelsverket är medveten om problemen. Ja visst, det framgick ju av det anförande jag nyss höll. Men det räcker inte att vara medveten om problemen, om man inte har resurser att göra någonting. Grethe Lundblad säger att alla måste spara, men jag menar att om man sparar just på den här delen, så är det missriktad sparsamhet, eftersom det slår så hårt mot de ekonomiskt svaga i samhället. Jag menar att man i stället måste ge livsmedelsverket de resurser som behövs. Det är livsmedelsverket och konsumentverket som har rutiner och kunskaper, och med tillräckliga resurser skulle de snabbast komma till rätta med fusket inom livsmedelsledet.
Herr talman! Det är så att livsmedelsverket i detta läge med besparingar har ändrat livsmedelskontrollen från att tidigare ha varit en generell kontroll till att bli en mer projektinriktad kontroll. Jag tror trots allt att denna kontroll också kan bli mycket verksam, eftersom man lättare kan inrikta kontrollen just mot sådana varor där det kan befaras att det sker en försämring. Man kan alltså med denna projektinriktade kontroll t.ex. på en dag i hela landet kontrollera köttfärs och därmed få en samlad överblick över hur det ligger till. Man kan också på samma dag över hela landet kontrollera de producenter av korv och liknande där det kan misstänkas att man missbrukar det s.k. svålpulvret eller annat. Trots att man inte fått ökade anslag tror jag alltså att det finns möjligheter att genom en omändring av verksamheten upprätthålla en god livsmedelskontroll. Jag vill också säga att livsmedelsverkets styrelse har allvarligt diskuterat att utöka antalet varor där man har standardiserade krav och på det sättet förhindra att våra viktiga livsmedel blir försämrade genom att man använder mindre goda råvaror.
Herr talman! Det kan väl vara gott och väl med projektkontroll, men det behövs också kontinuerlig kontroll. Det är ju ändå ganska allvarligt när man under åtta månaders tid kan sälja köttfärs som är tillverkad av förbjudna råvaror. Åtta månader kan man hålla på och sälja den här köttfärsen. Det måste vara en kontinuerlig kontroll. Som jag sagt i flera omgångar här är det faktiskt så att detta fusk medvetet har ökat. Därför måste man också sätta in ökade resurser för kontroll.
Herr talman! Till detta skulle jag vilja säga att det viktigaste ledet i den dagliga livsmedelskontrollen är kommunernas kontroll genom hälsovårdsnämnderna. Där har jag faktiskt uppmärksammat att man speciellt i Stockholm har hittat många krav. Därför skulle jag vilja vädja till Karin Nordlander, som är hemmahörande i den kommunen, att se till att det verkligen blir en effektiv livsmedelskontroll från hälsovårdsnämnden i Stockholm. Jag tror säkerligen att man har goda ambitioner där också, men det finns kanske anledning att ytterligare ta itu med just sådana varor där det förekommit mycket kritik.

Herr talman! Fru Grethe Lundblad ironiserade litet grand över moderaternas spariver. Jag vill bara kommentera det så till vida att jag är övertygad om att socialdemokraterna vad tiden lider säkerligen måste acceptera många av de moderata sparförslag som vi lagt fram, om vi någonsin skall ha en chans att klara de ekonomiska problemen i landet. Herr talman! I anledning av dagens behandling av jordbruksutskottets betänkande beträffande statsbudgeten för budgetåret 1983/84 vill jag ta upp reservationerna kring det permanenta skördeskadeskyddet. Jag har i motioner och frågor vid flera tillfällen under de tre senaste åren tagit upp starka och välmotiverade önskemål kring förändringar och kompletteringar i det nuvarande skördeskadeskyddet. Det har därvid framhållits att proteingrödorna — åkerbönor och ärter — också skulle ingå i skyddet. Skördekatastrofen i nordvästra Skåne 1980 visar klart hur angeläget det är att dessa frågor löses. Inte minst av rättviseskäl är detta mycket välmotiverat. Det talas i dag mycket om överproduktion av olika jordbruksprodukter. Det framhålls då ofta hur viktigt det är att vi i större utsträckning övergår till proteinrika grödor, t.ex. ärter och bönor. Därigenom skulle importen av proteinkraftfoder kunna minska. Jag delar den uppfattningen och hävdar att odlingen av dessa grödor framöver kan bli av mycket stor betydelse för vårt land. Odlingen kan stimuleras genom ett skadeskydd som gör den mindre riskfylld. Vi har i motioner framfört krav på någon form av skydd för även de fältmässigt odlade grönsakerna. I utskottets betänkande framhålls att skördeskadeskyddet i dess nuvarande utformning är föremål för beredning och prövning inom regeringskansliet. Till grund för prövningen ligger det förslag till nytt skördeskadeskydd som en utredning i betänkande SOU 1979:53 har framlagt. I utskottets betänkande talas det även om möjligheten att ersätta skador genom bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof. Vi kan, genom de erfarenheter som också gjordes 1980 i nordvästra Skåne, konstatera att det var väldigt många som fältmässigt odlade grönsaker som den gången kom i kläm. Det är med tanke på just detta förhållande som vi också anser det angeläget att dessa problem löses. Det är därför positivt att man i reservationen nr 7 i utskottsbetänkandet har tagit upp detta problem. Jag skulle i anledning av just detta problem till regeringens företrädare vilja ställa frågan: När bedömer regeringen det vara möjligt att lägga fram ett nytt förslag till skördeskadeskydd? Ett sådant förslag har diskuterats länge, och det är angeläget att ett förslag snart framläggs. Det är glädjande att de krav som vi motionärer har framfört har tagits upp i betänkandet genom den reservation som de moderata och centerpartistiska ledamöterna har skrivit. Jag vill yrka bifall till den reservationen. Jag beklagar att övriga partier inte kunnat ställa sig bakom dessa rimliga krav. Administrationen av skördeskadeskyddet berörs i reservation nr 8 från folkpartiet. Där framhålls att kostnaderna skulle vara oproportionerligt stora. Jag vill kommentera det påståendet sålunda: Det går inte att sätta ett visst års utbetalning av ersättning för skador i relation till de årliga administrationskostnaderna. Ett år med svåra skador blir naturligtvis relationerna helt annorlunda. Det finns anledning att avvakta förslaget till nytt skördeskadeskydd. Det kan komma att bli stora förändringar när det gäller administrationens utformning. Hur stora de blir beror givetvis på vilken utformning man väljer för det nya skyddet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7 till utskottets betänkande.
Herr talman! Vi har i en motion sagt att det vore lämpligt med en översyn av administrationen av skördeskadeskyddet. Vi vidhåller den ståndpunkten, även om det, som Ingvar Eriksson här har sagt, inte går att göra jämförelser mellan utbetalningar och administrationskostnaderna för varje budgetår. Även om utbetalning av skördeskadeersättningar inte kan vara lika alla år, är det klart att administrationen kan kosta ganska mycket. Vi anser det ändå angeläget med en översyn. Det framskymtade också i slutet av herr Erikssons anförande att en översyn av administrationen kunde vara lämplig i samband med en allmän översyn av skördeskadeskyddets utformning. Beträffande vilka grödor som skall berättiga till ersättning från skördeskadeskyddet kan vi för vår del avvakta med att ta ställning. När den proposition som många väntar på kommer får vi ta ställning vid det tillfället.

Herr talman! Som allmän riktlinje i årets budgetproposition har regeringen sagt sig vilja prioritera forskningen. Detta visar sig tyvärr inte när det gäller anslaget till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Där anser vi i centern att det sker en nedskärning med ca 8 milj.kr. Grethe Lundblad har berört det litet. Eftersom det i detta anslag finns en hel del opåverkbara poster blir det ca 2,5 20 nedskärning på utbildning, forskning och administration. Vi anser att detta kommer att innebära en alltför kraftig minskning på SLU:s resurser just för forskningsoch försöksverksamhet samt för utbildning. Man har gjort en långsiktig planering där man arbetat in medlen till verksamheten, och när man nu får denna nedskärning kommer det att påverka verksamheten. Vi föreslår därför i vår reservation 11, som jag yrkar bifall till, att detta anslag höjs med 4 milj.kr. Det område som universitetet arbetar med är mycket viktigt för hela vår samhällsekonomi och betyder långsiktigt mycket. Eftersom vi totalt inte vill ha en ökad belastning på forskningsanslagen under huvudtiteln, har vi tyvärr fått föreslå att man inte skall öka anslagen så mycket på ett par andra områden, t.ex. till jordoch skogsbrukets forskningsråd, där vi anser att man kan reducera höjningen med 3 milj.kr. Under förutsättning att vi får bifall till vår reservation 11 yrkar jag därför bifall till reservation 12. Förra året infördes ett särskilt förfarande för överföring av mark från domänfonden till naturvårdsfonden för att man skall kunna skydda främst urskogar och urskogsliknande områden som reservat, detta till ett värde av 10 milj.kr. och utan att man gav någon särskild ersättning till domänverket. Utskottsmajoriteten vill att detta förfarande skall slopas men höjer inte anslaget till mark för naturvård på motsvarande sätt. Detta måste innebära antingen att man minskar sina ambitioner att skydda särskilt värdefulla naturområden och då framför allt urskogar eller också att man här, som på så många andra områden, vill lägga över kostnaderna på det privata skogsbruket. Jag yrkar därför bifall till reservation 15. Anslaget till miljövårdsforskning anser vi kan minskas med 1,5 milj.kr. eftersom den föreslagna ökningen är så pass stor att anslaget egentligen inte minskas — det är ökningen av anslaget som inte blir så stor. Jag yrkar därför bifall till reservation 16, under förutsättning av bifall till vår reservation Al: När det gäller inventering av grusoch våtmarker vet man redan nu på länsstyrelserna i stort i vilka områden man har de mest angelägna behoven. Vi anser därför att denna inventering kan ske på litet längre sikt, och därmed kan ökningen av kostnaderna för budgetåret 1983/84 begränsas till 2,5 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 17. Herr talman! Hans Wachtmeister tog upp försurningsproblemet, och vi vet ju hur kolossalt stort det är. Att vi inte gått med på en ökning av anslaget med 5 milj.kr. till 70 milj.kr. beror på att man förra året beslutade om en långsiktig plan för anslagen under de tre kommande åren. Och vi anser att man med den kraftiga ökning som regeringen då föreslog bör kunna förbättra situationen, i alla fall ute i länen. Det är ganska viktigt att man då ser till att naturvårdsenheterna ger pengar till kalkning, så att man inte behåller för mycket inom naturvårdsverket för administration.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Kerstin Andersson, eftersom jag inte riktigt förstår centerns räknestycke när det gäller de olika anslagen: Vad är det egentligen för vits med att vilja öka anslaget till lantbruksuniversitetet med 4 milj.kr., medan man vill spara med 3 miljoner på forskningsrådet, där bl.a. olika intressenter för LRF är representerade? 91 96 av forskningsrådets medel går till projekt som utförs på lantbruksuniversitetet. När det gäller lantbruksuniversitetet har man från statens sida bara minskat anslaget i förhållande till petita med 6,5 miljoner. Lantbruksuniversitetet har egentligen på detta sätt givits ökade medel till sådan forskning som förekommer där. Jag tycker att man i stället skulle tacka och ta emot när anslagen i stort sett har ökat, speciellt för det med 20 70 ökade anslaget på forskningsrådets område. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till att centern inte kan acceptera den ökning av anslagen som har skett. När det gäller miljövårdsforskningen måste jag återigen uttrycka min förvåning över att centern anser att miljövårdsforskning är ett sådant område som man inte prioriterar, utan att man på det området vill minska ner anslagen. Jag tycker att centern, när man så ofta går ut och talar om att man är angelägen om miljövården, också måste förstå att det är en ökad miljövårdsforskning som ligger till grund för hela vårt arbete för en bättre miljö.
Herr talman! Jag vill bara säga till Kerstin Andersson att när vi i moderata samlingspartiet begärde en ökning av anslagen till försurningsbekämpande åtgärder med 5 milj.kr. var det inte något eget påfund, utan vi använde oss av naturvårdsverkets förslag. Naturvårdsverket föreslog 75 milj.kr., regeringen 65 milj.kr., och vi valde en medelväg. Det är alltså som sagt inte vårt eget påhitt, men vi kan utgå från att det ändå var ett väl underbyggt anslagsäskande som naturvårdsverket lade fram.
Herr talman! Till Grethe Lundblad vill jag säga att vi inte har velat minska anslagen totalt. När vi gör minskningar på de poster som Grethe Lundblad tar upp är det under förutsättning att de andra anslagen ökas. Vi anser att lantbruksuniversitetet har en planering på mycket lång sikt för sin forskning, och att man skall få lov att fullfölja den.

Herr talman! Folkpartiet har en omfattande partimotion under rubriken Bättre naturvård. I denna som vi anser mycket heltäckande motion tas en rad frågeställningar upp, varav jag i dag nämner naturskyddet, fjällskogarna, de fyra orörda älvarna, som behandlas i annat sammanhang, våtmarkerna, skogsbruket, mineralhanteringen och anslag för naturvården. Sammanlagt finns inte mindre än 18 konkreta yrkanden i motionen, varav två yrkanden, som gäller faunavården och frågan om överförande av mark från domänfonden till naturvårdsfonden, behandlas i detta betänkande om statsbudgeten. Reservationer i anslutning till dessa yrkanden redovisas som nr 15 och nr 20. Innan jag motiverar de förslag som redovisas i dessa reservationer, vill jag kommentera det särskilda yttrande som lämnats om stöd till biodynamisk odling samt också nämna något om reservationen nr 13, som gäller vattenbruk. En allt större grupp av människor, visserligen en klar minoritet, både producenter och konsumenter, önskar få en alternativ jordbruksproduktion som utmärks av utnyttjande av organiska gödselmedel och giftfrihet. Det finns all anledning att ta dessa önskemål på allvar. Jag kan nämna att denna vecka har på lantbruksuniversitetet hållits en konferens mellan företrädare för lantbruksuniversitetet och en internationell organisation för alternativa odlingsformer. Konferensen har gästats av forskare från USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Några av riksdagens ledamöter som är intresserade av dessa frågor har fått lyssna till forskarna när de gjorde ett besök här i huset. Av de rapporter som har lämnats framgår att man i andra länder kommit längre än vi beträffande statligt stöd till alternativ odling. I Tyskland finns exempelvis en professur, och i flera länder genomförs och planeras försöksprojekt. Bl. a. kommer förslag från USA:s kongress med krav på projekt med statliga pengar för alternativt jordbruk. Intresset är stort i många länder. De omprioriteringar inom lantbruksuniversitetets budget som ledamoten Kerstin Anér föreslår i motion 788 är därför angelägna. Utskottet hänvisar till pågående forskningsarbete, och det finns skäl att avvakta om den forskning som pågår ger de resultat som motionären avser. Frågan om stöd till biodynamisk odling måste av riksdagen hållas under kontinuerlig bevakning. Från folkpartiets sida har en reservation avgivits till förmån för motion 645 som avser forskningsresurser för vattenbruk. Utskottet har i och för sig, det vill jag erkänna, gett frågorna om forskning inom detta område en välvillig behandling. I anslutning till en redovisning av rapporten Vattenbruk i Sverige har jordbruksministern i frågesvar i riksdagen sagt att han kommer att pröva frågan om utbyggnad av vattenbruk. De här frågorna är dock så angelägna att riksdagen redan nu i positiv anda borde ha kunnat ta ställning till de förslag som redovisas i motion 645. Förhållandena är så välkända att ytterligare utvärderingar bör avvaktas för ett sådant ställningstagande. Jag yrkar bifall till reservation nr 13. Jag övergår nu till att behandla folkpartiets yrkanden i partimotionen 1097 om överföring av mark från domänfonden till naturvårdsfonden och om insatser för floraoch faunavård. Under folkpartiregeringen 1979 genomfördes en kraftig höjning av anslaget till naturvården. Anslaget uppgick då till 25 milj.kr. För innevarande år anslogs 20 milj.kr. En viktig förbättring var emellertid att det då föreslogs att mark för ett värde av 10 milj.kr. årligen skulle överföras från domänfonden till naturvårdsfonden. Dessa medel skulle sedan kunna användas för markbyten i samband med reservatsbildningar. Detta var ett mycket viktigt beslut som förutsattes få en årlig uppföljning. Så blev tyvärr inte fallet, eftersom överföringen inte finns med i årets budgetproposition. Det fasta anslaget ligger dessutom kvar på nominell nivå, dvs. 20 milj.kr. I och med detta innebär förslagen i budgetpropositionen en kraftig minskning av resurserna. Detta är beklagligt. De successivt framflyttade positionerna för naturvården från folkpartiregeringens och mittenregeringarnas tid bryts nu av en kraftig minskning av anslagen för naturvården, detta i en tid när hoten mot exempelvis gammelskogarna och de fjällnära skogarna om möjligt är större än någonsin tidigare. Det som nu skulle behövas är en ännu starkare vakthållning kring naturvårdens behov. I stället går utvecklingen åt motsatt håll och anslagen sänks. Jag yrkar bifall till reservation 15, som slår vakt om kontinuiteten och klart visar att överföringsposten på 10 milj.kr. bör finnas kvar. Det är med djupt beklagande jag konstaterar att moderaterna i sin reservation föreslår att det anslag på 20 milj.kr. som ligger kvar, och som jag tidigare har sagt ligger på nominell nivå, skall sänkas till 15 milj.kr. Det är i och för sig angeläget med naturvårdande insatser där markägarna kan få ersättning för sitt arbete, men betydande insatser måste ändå göras genom markförvärv och markbyten. Utan att ta upp en mer omfattande diskussion kan jag konstatera att det tyvärr tycks föreligga en stor principiell skillnad i synsättet när det gäller naturvårdens behov mellan å ena sidan moderaterna och å andra sidan centern och folkpartiet. En viktig uppgift för naturvården är att slå vakt om floran och faunan. I detta sammanhang vill jag hänvisa till naturvårdsverkets utmärkta årsbok, år 1982. Jag har den med hit. Den har fått rubriken Faunavård och jakt. För den som vill ha mer omfattande men ändå lättillgängliga uppgifter om faunavården finns det många uppgifter att hämta ur boken. Vet vi t.ex. att inte mindre än 241 djurarter som är bundna till skogsmiljön bedöms vara utrotningshotade? Vet vi att många växter är hotade? Vet vi dessutom att flera djurarter är hotade av störningar på grund av småbåtstrafik? Vad vi kanske vet är att många arter hotas av gifter av olika slag. Vad vi säkert vet är att det på det här området genomförs mycket betydande ideella insatser av bl.a. naturskyddare, jägare och ornitologer. Men samhällets engagemang är otillräckligt. Ett särskilt faunavårdsanslag har länge efterlysts från naturvårdshåll. Det skulle kunna effektivisera faunavårdsarbetet i landet. Sambandet mellan faunavård och jakt finns dokumenterat, inte minst i naturvårdsverkets årsbok. Vi har hänvisat till jaktvårdsfonden. Nu är det så, herr talman, att det är regeringen som bestämmer hur medel ur denna fond skall användas. Vi har i vår motion föreslagit ett anslag på 500 000 kr. I reservationen yrkar vi att utskottet skall förutsätta att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på behovet av faunavård och vidtar erforderliga åtgärder för att tillgodose motionens förslag. För faunavården behövs ett särskilt anslag. Jag yrkar bifall till reservation nr 20.
Herr talman! Jag tror att herr Ernestam så småningom kommer att erfara att vi här i riksdagen har stor respekt för att en utredning pågår eller att en utredning är under remissbehandling. Just i de frågor herr Ernestam tog upp — frågan om stöd till biodynamisk odling och frågan om vattenbruk — pågår det utredning eller är utredning under remissbehandling. Jag tror att det mycket snart kommer att framläggas förslag på de områdena. Jag kan tala om att i det betänkande som i dag avgivits av kemikalieutredningen tar man upp stödet till olika former av giftfri odling.
Herr talman! Herr Ernestam säger att han kanske inte riktigt hörde på vad jag sade när jag för en liten stund sedan hade ordet. Jag talade om att det viktigaste är att skyddsvärda områden verkligen skyddas. Hur det sedan sker — genom naturvård på avbetalning, genom arrende eller genom inköp — är en bisak. Vad jag sade var att vi, om vi väljer arrendevägen, har möjlighet att dels inte ta i anspråk så mycket statsanslag som annars skulle behövas, dels freda större områden än i annat fall. Låt mig ta ett praktiskt exempel. Det finns någonting som heter Stiftelsen Stockholms skärgård. Man var fullt på det klara med att det förelåg stor fara för att skärgården skulle förstöras, och man hade inte pengar att köpa upp alla de skyddsvärda områdena. Då bildades denna stiftelse, som sedan på ett mönstergillt sätt har bevarat skärgården. Vi kan alltså finna andra utvägar. Det var kontentan i mitt anförande. Vi skall pröva även de andra vägarna, de vägar som gör det möjligt att med samma belopp skydda större områden.
Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av de synpunkter som här har anförts om vattenbruket och biodynamisk odling. När det gäller den biodynamiska odlingen har vi inte reserverat oss utan just hänvisat till de resultat som skall redovisas. Men vi har sagt att riksdagen bör hålla dessa frågor under bevakning. Frågan om vattenbruket har diskuterats så mycket här i riksdagen att det borde ha funnits möjlighet till en mera positiv skrivning på det underlag som finns. Till herr Wachtmeister vill jag säga att jag, som jag sade i mitt anförande, inte har någon erinran att göra mot att man använder exempelvis arrendeförhållanden och hittar nya former på det här området. Men det som är viktigt och som hela tiden måste vara grundläggande är att det finns resurser. Jag tycker att de föreslagna tio miljonerna i överföring är mycket betydelsefulla. Det är beklagligt att moderaternas reservation innebär en sänkning från 20 till 15 miljoner av det anslag som är upptaget.

Herr talman! I detta betänkande behandlas, med några undantag, statsbudgeten avseende jordbruksdepartementets verksamhetsområde. Vid betänkandet är fogade 20 reservationer, varav jag är skyldig till en, samt fem särskilda yttranden. Eftersom jag, utom i ett fall, ingår i utskottsmajoriteten, finner jag anledning att göra några kommentarer. Utskottet har behandlat sex motioner, där man mer eller mindre kraftfullt yrkar på att domänverket skall avyttra skogsmark för komplettering av befintliga jordoch skogsbruk. Jag ställer mig mycket undrande till dessa krav. Hälften av Sveriges skogsmarksareal, och nästan 60 96 av landets virkesförråd, innehas av det privata skogsbruket. Samtidigt är vi väl medvetna om de problem som råder inom privatskogsbruket; detta är på ett utmärkt sätt belyst i virkesförsörjningsutredningen. Om undersökningsmetoderna än har sina brister framgår det dock att ungefär en tredjedel av samtliga skogsägare är utbor, dvs. skogsägare som inte bor stadigvarande på sin brukningsenhet. Vidare är omkring 30 96 av privatskogsägarna heltidssysselsatta utanför brukningsenheten, och närmare 30 26 av skogsägarna är pensionärer. Nästan hälften av skogsägarna med enbart skog är utbor. Med den bilden i bakhuvudet har man svårt att förstå kraven om att domänverket skall släppa till mark till det privata skogsbruket. Det finns också andra aspekter på den här frågan. Det är ju på det sättet att de flesta av domänverkets markförvärv görs i mellersta och södra Sverige. Sedan ställs kravet, som har skett under senare år, att verket skall avyttra mark i den norra delen av vårt land. Som anställd i domänverket och därtill boende i norra Sverige kan jag inte annat än reagera över ett sådant synsätt. Domänverket är ju en stor markägare i Norrland och har stor betydelse när det gäller sysselsättningen i dessa skogsbygder. Därför har från skogsarbetarkåren starka protester höjts över den politik som under de borgerliga åren fördes i fråga om dessa försäljningar. Nu står det ändå i utskottets skrivning att uttalandet i propositionen inte avser att förhindra enskilda jordoch skogsbrukare som är i behov av kompletterande skogsmark att köpa sådan. Detta innebär ju att dörren inte är helt stängd för det privata skogsbruket. Herr talman! Några ord även om djurens hälsooch sjukvård. Vid förra riksmötet när beslutet togs om organisation och finansiering av djurens hälsooch sjukvård pekade vi på risken för att en allt högre avgift skulle kunna leda till att ett väl fungerande system skulle brytas sönder och en övergång ske till privatpraktiserande veterinärer. Vi framhöll också risken för att enskilda djurägare av kostnadsskäl skulle dra sig för att tillkalla veterinär även i fall där insats av en sådan skulle erfordras. Vi hade även andra synpunkter på det förslag som regeringen då framlade för riksdagen, som jag inte finner anledning att här beröra. Vi har självfallet inte ändrat ståndpunkt i fråga om konsekvenserna av en ökad finansiering med djursjukvårdsavgifter. Det är därför bra att utskottet uppmärksammat detta och förutsätter att regeringen noga följer denna fråga och vidtar de åtgärder som kan befinnas påkallade. Det är också bra, tycker vi, att utskottet framhåller att den ökade kostnaden för djursjukvården bör vara möjlig att väga in vid de årliga överläggningarna om jordbrukspriserna. Flera ledamöter, bl.a. Lennart Brunander, har påtalat de risker som detta avgiftssystem kan innebära för veterinärorganisationen.

Det är ju en höjning med det beloppet som det handlar om. Jag kan instämma i mycket av vad Hans Wachtmeister sade. Jag skulle gärna delta i en sådan temadag som han efterlyser. När det gäller kampen mot försurningen finns en skillnad, mätt i pengar, mellan mitt och Hans Wachtmeisters ställningstagande på 5 milj.kr. Jag vill poängtera det angelägna i att förstörd miljö så långt som möjligt kan återställas. Kalkningen är därvid viktig, men som även Hans Wachtmeister sade är den bara ett uppehållande försvar mot den alltjämt pågående försurningen. Det primära måste vara att angripa de försurande utsläppen vid deras källa. När det gäller skillnaden i våra åsikter om anslagets storlek har jag den bestämda uppfattningen att den inte är något mått på hur allvarligt vi ser på försurningen och dess effekter.
Herr talman! På den fråga som John Andersson ställde vill jag svara att när vi förra året tog ställning till finansieringen av djursjukvården gjorde vi det med utgångspunkt i en utredning som visade att en sådan här avgiftshöjning skulle röra sig om 5-10 kr. Sedan har den emellertid blivit betydligt större. Vi anade då inte heller att regeringen skulle missbruka den på detta sätt genom att sänka statsbidraget till djursjukvården och veterinärverksamheten. Det kan leda till att vi blir tvingade överväga ett annat system, eftersom regeringen kan fortsätta att missbruka det nuvarande systemet. Det kan vi inte acceptera.
Herr talman! Om jag inte har fått det hela om bakfoten måste väl utskottets skrivning gälla de avgifter som då fastställdes. Då måste det handla om 20 kr.
Herr talman! Jag måste nog verifiera att John Andersson har missuppfattat det beslut som vi fattade förra året. Vi fattade inte några beslut om 20 kr. Det rör sig om avgifter som har fastställts av lantbruksstyrelsen och som nu genom regeringsförslaget kommer att öka ännu mer. Risken är, som jag sade tidigare, att ökningen blir ännu större, eftersom man förutsätter att man skall få in 23 milj.kr. i sådana här avgifter. Jag upprepar att detta mycket väl kan leda till att vi tvingas ompröva systemet.
Herr talman! Det är väl ändå så, Lennart Brunander, att det var den borgerliga regeringen som fastställde de här avgifterna. Det handlar om en avgiftsskillnad på 5 kr. Vi skall inte norichalera de små pengarna heller, men jag har väldigt svårt att se att veterinärorganisationen skall stå och falla med ett belopp på 5 kr. Vi har i utskottets skrivning sagt att man skall följa frågan med uppmärksamhet. Vi har bl.a. förra året påpekat riskerna med avgiftsfinansieringen. Vi får hoppas att man även ser på möjligheterna att föra in de här kostnaderna vid de förhandlingar som sker på jordbrukets område.

Herr talman! Jag skall något kommentera de reservationer som behandlar markförvärv för jordbrukets rationalisering, mark för naturvård, åtgärder mot försurningen samt floraoch faunavården. När det gäller markförvärven för strukturrationalisering är det fråga om åtgärder som berör ett av de stora problemen inom skogsbruket, ägosplittringen. För att bibehålla en rationell ägarstruktur på de större samlade utbud av skogsmark som kommer från skogsbolag bör sådana utbud, enligt den inriktning som kommit till uttryck i budetpropositionen, i första hand riktas till domänverket. I reservationerna 2, 3 och 4 har reservanterna motsatt sig denna inriktning och förordat att skogsmarken i stället skall tillföras privatskogsbruket, i första hand kombinerade jordoch skogsbruk. Vi från vår sida är väl medvetna om vilken betydelse dessa kombinationsföretag har framför allt i Norrlands inland men även på många andra håll. En bättre fastighetsstruktur är ett viktigt mål för markpolitiken — på många håll helt nödvändig för ett rationellt jordoch skogsbruk och för många bygders överlevnad. Arbetet för en bättre fastighetsstruktur skall fortsätta och intensifieras. Utredningar arbetar med uppgift att se över de medel som samhället har till sitt förfogande i detta avseende och att komma med förslag till nya grepp. Det vi nu talar om gäller större, väl samlade och väl arronderade fastigheter som av skogsbolag bjuds ut till försäljning och där staten uppträder som köpare. Dessa fastigheter, som redan fungerar bra ur skogsbrukssynpunkt, bör enligt vår mening inte få splittras upp utan bibehållas samlade med tanke på deras betydelse som underlag för sysselsättning för dem som får sin utkomst från skogsarbetet. En annan viktig faktor är dessa fastigheters betydelse för en trygg råvarubas för den skogsindustri som i många fall är lokaliserad ut i skogsbygden. Vi får också räkna med att utbudet av dessa större skogsfastigheter kommer att minska. Även detta är ett skäl till att dra ner på och på sikt avveckla den speciella kredit som lantbruksstyrelsen disponerar för inköp av dessa fastigheter. Låt mig än en gång påpeka, att då det gäller mark som inte är lämpad för domänverket och då det inte handlar om att slå sönder större välarronderade innehav, är det helt klart att den typen av skogsmark går in i den vanliga strukturoch rationaliseringsverksamheten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del och avslag på reservationerna 2, 3 och 4. Departementschefen har i budgetpropositionen föreslagit att ett i förhållande till föregående år oförändrat belopp om 20 miljoner skall anvisas för detta ändamål. I reservation 14 har moderaterna förordat att beloppet skall sänkas till 15 miljoner och att statens ambitioner på detta område skall dämpas i motsvarande mån. Från våra utgångspunkter ser vi det som en viktig del i naturvården att staten genom förvärv av de mest skyddsvärda naturområdena kan säkerställa att dessa får ett fullgott skydd. Jag vill också erinra om att riksdagen för någon månad sedan fattade beslut om att institutet naturvårdsområde skulle komma till användning i första hand när det gäller vissa skyddsvärda områden. Det ger möjlighet till skydd av dessa värdefulla områden utan de långtgående insatser som en inlösen medför. I det fallet kan också pågående markanvändning fortsätta. I fjol lanserades av den borgerliga regeringen en helt ny princip om överföring av mark från domänfonden till naturvårdsfonden. Från socialdemokratiskt håll motsatte vi oss då dessa transaktioner. I årets budgetproposition avvisas dessa särskilda överföringsmöjligheter, och det slås fast att ersättningsfrågor skall bedömas på samma sätt när det gäller domänverkets mark som i fråga om annan mark.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 Så länge vi inte på ett effektivt sätt får stopp på utsläppen vid källan, måste återställningsarbeten i form av kalkning av mark och vatten sättas in på bred front. I enlighet med det från riksdagen antagna långtidsprogrammet har därför anslaget till dessa åtgärder räknats upp från 25 till totalt 65 milj.kr. i årets budget. Moderaterna har i reservationen yrkat på en ytterligare påspädning med 5 miljoner. Till det kan sägas att även mycket angelägna ändamål får vidkännas besparingar, och vi anser inte att det nu finns skäl att gå ifrån den långtidsplan som riksdagen har antagit. När det gäller reservation 20 föreligger en hårfin skillnad mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Utskottsmajoriteten instämmer i att vården av flora och fauna är en viktig del i naturvården, men även om utskottsmajoriteten hyser förståelse för behovet av dessa insatser bör — med hänsyn till det ekonomiska läget och i avvaktan på en utredning i ärendet, som är att vänta inom den närmaste framtiden — inte nu några andra medel tillföras över budgeten. Vad gäller jaktvårdsfonden kan sägas att den förvaltas av regeringen enligt gällande lagstiftning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 20.
Herr talman! Vi har tre olika vägar att gå om det är något område som vi vill göra till reservat. Den första är att staten löser in hela området. Den andra är att man betalar en engångsersättning för intrång — som kompensation för de åtgärder markägaren inte kan vidta. Den tredje väg man har att gå är att arrendera marken. Vi skall inte säga nej till någon av dessa möjligheter, inte sätta någon av dessa vägar före en annan, utan de bör kunna prövas sida vid sida. Vi vet allihop att vi är tvingade att spara. Har vi inte pengar att köpa in ett område för, vore det dystert om detta därigenom skulle fördärvas. Vi kan ju nu komma undan med ett litet lägre belopp om vi får arrendera marken. Jag tycker inte att Martin Segerstedts och min uppfattning är särskilt långt ifrån varandra, utan varje enskilt fall får bedömas för sig. Institutet naturvårdsområde har inte använts så mycket som man hade hoppats. Det är framför allt jag mycket ledsen för, eftersom det var jag som lanserade hela begreppet när vi diskuterade den nya naturvårdslagen för många år sedan. Naturvårdsområde är inte ett lämpligt institut när det gäller små områden, som är värdefulla ur reservatsynpunkt. Naturvårdsområde är intressant för områden som är så pass stora att de sätter sin prägel på landskapsbilden. Jag delar förhoppningen att vi skall kunna använda naturvårdsområden litet mer än nu, men jag är ledsen för att inte riksdagen gick med på mina tidigare förslag att man skulle få locka med mycket små belopp som ersättning för intrång — även klassandet av ett område som naturvårdsområde innebär ju intrång. Det hade varit bra att ha en sådan möjlighet i bakfickan när man är ute och förhandlar — att man skulle kunna lämna en liten ersättning för de uppoffringar som markägaren får göra för allmänhetens rekreationsliv. Vi har inte fått den möjligheten, men det har inte inverkat på min förhoppning att vi ändå skall kunna få fler naturvårdsområden.
Herr talman! Beträffande markförvärv för jordbrukets rationalisering lade jag märke till att Martin Segerstedt faktiskt fäste stor vikt vid att salubjuden mark i vissa lägen skall erbjudas enskilda jordoch skogsbrukare. Men det är oroande att Martin Segerstedt menar att domänverket skall ha företräde i alla lägen. Det är just detta synsätt som vi från folkpartiet inte kan ansluta oss till. Vi har gått med på ett sänkt belopp, men dess användning skall motsvara den som gäller innevarande budgetår.
Herr talman! Jag kan bara säga till Hans Wachtmeister att vi har gemensamma förhoppningar på just institutet naturvårdsområde. Det uppfyller många av de krav som finns, bl.a. att man skall kunna bevara ett område utan att för den skull göra de stora förändringar vad gäller ägandet som ett förvärv av staten skulle innebära, något som ju också skulle medföra stora kostnader. Beträffande mark för strukturrationalisering gäller det, som jag tryckte på i mitt anförande, stora väl arronderade områden som bjuds ut. Och det är staten som uppträder som köpare. Vi behöver en sådan struktur hos vårt skogsbruk att vi får en rationell användning av skogsmarken. Vi vet av erfarenhet att vi, om vi kan hålla områdena samlade, också får en bättre användning av skogsmarken. Detta berör över huvud taget inte den strukturrationalisering som är nödvändig och som skall gå vidare. Vi har betonat att den inte skall påverkas, utan i den verksamheten skall domänverket naturligtvis medverka liksom tidigare. Det handlar alltså här om att inte splittra upp redan väl fungerande brukningsdelar!
Herr talman! Om lantbruksstyrelsen även i fortsättningen får köpa den här marken och sedan förmedla den till intressenter från den enskilda jordbruksoch skogsbruksrörelsen, kan man väl förutsätta att lantbruksstyrelsen inte gör affärer under andra former än att det blir en vettig arrondering av skogsmarken i fråga!
Herr talman! När det handlar om ett utbud som inte är av intresse för domänverket — vi skall ha klart för oss att verket inte har intressen överallt — kan det gå in i den vanliga strukturverksamheten. Vi får räkna med att det här blir en överenskommelse på vanligt sätt mellan lantbruksstyrelsen och domänverket.

Herr talman! I den moderata motionen 1977 tar vi upp en del miljöpolitiska problem. Vi konstaterar bl.a. att betydelsefulla förbättringar på miljöområdet har skett under borgerliga regeringar. Användningen av eldningsoljor har minskat med 7 miljoner ton under perioden 1977-1982 genom energisparande, genom övergång till alternativa bränslen och genom god tillgång på elström, bl.a. på grund av tillkomsten av nya kärnkraftverk. Utsläppen av svaveldioxid, som ju svarar för en betydande del av försurningen av våra marker, har genom detta minskat med 140 000 ton per år. Risken för oljeskador på våra kuster har gått ned väsentligt genom den sänkning av oljeimporten som denna utveckling medfört. Trots dessa förbättringar är det ändå så att vi betraktar försurningen av våra marker, våra sjöar och våra vattendrag som det allvarligaste miljöproblemet under 1980-talet — om man nu inte skall klassificera budgetunderskottet som ett miljöproblem. I så fall intar självfallet det problemet tätplatsen. Vi har också i vår motion pekat på att en fortgående urartning av statens finanser, förutom att den är ett hot mot vår välfärd, dessutom mycket klart äventyrar miljöinsatser helt enkelt därför att våra resurser urholkas. Försurningen är alltså ett stort problem. Den förorsakar en långtgående utarmning av sjöarnas och vattendragens biologiska liv. Vid låga pH-värden kan utfällning av metaller i vattnet förekomma. Detta ökar riskerna för att människor tar skada. Enligt naturvårdsverket kan 400000 människor beröras eller komma att beröras av den pågående försurningen. Deras hälsa kan komma i farozonen genom att giftiga metaller, aluminium och kadmium, genom utfällning i sura vatten påverkar dricksvattnet. Våra kunskaper om hur försurningen sker är tyvärr ofullständiga. Trots detta råder nog en stor enighet om att luftföroreningar som innehåller svaveldioxid och kväveoxider är en huvudorsak. Vilka åtgärder kan då vidtagas för att vi skall komma till rätta med problemet? En viktig del av dessa måste vara att vi på olika sätt försöker förmå våra grannländer att minska sina utsläpp. Det finns klara tecken på att effekten av försurningen börjar visa sig även i dessa länder och att villigheten att vidtaga kraftåtgärder ökat betydligt på senare tid. Detta gynnsammare klimat måste vi självfallet utnyttja. Vi kan vidare vara ytterst noggranna vid lokaliseringen av nya värmeverk för fossileldning och förlägga dem till områden som är så litet försurningskänsliga som möjligt. Undersökningar av markförhållanden utförda av professor Troedsson kan här ge god vägledning. Kalkning av våra sjöar och vattendrag är också en nödvändig och viktig åtgärd. Vi ser anslaget härför som en nödvändig investering för att återställa skadad miljö. Naturvårdsverket bedömde för ett par år sedan det årliga behovet av kalkning till 200 milj.kr. per år. Det är mot den bakgrunden man skall se det moderata förslaget om ökat anslag till detta viktiga ändamål. Vi har också i vår motion pekat på en möjlighet att i fortsättningen hjälpa till att finansiera nödvändig kalkning. I dag försöker man begränsa luftföroreningarna genom administrativa regleringar, genom att föreskriva att viss oljekvalitet skall användas eller genom att bestämma att utsläppen högst får uppgå till en viss mängd av t.ex. svavelföroreningar. Vi tycker att man som ett komplement till detta borde införa en miljöavgift, som lades på de anläggningar där försurande utsläpp sker. Systemet bör ha en sådan utformning att en god rökgasrening, som resulterar i låga halter av surgörande ämnen, ger låga avgifter. På det sättet skulle vi få en stimulans till att verkligen vidta åtgärder som går vidare än vad som är fastställt i koncessioner. Avgiftssystemet skulle även kunna ta hänsyn till mängden potentiellt cancerframkallande ämnen en anläggning avger. Ett system av den här typen borde stimulera till ökade insatser på reningssidan och minska behovet av ytterligare statliga regleringar på detta område. Av praktiska skäl bör en begränsning ske till anläggningar av en viss storlek. En sådan avgift innebär också ett steg i riktning mot att den som åstadkommer en viss skada också får vara beredd att betala för att rätta till denna. Den skulle också indirekt gynna investeringar i värmepumpverk, som ju ger en i miljöavseende överlägsen värmeproduktion. Här tas ju 60-70 96 av energin från vatten, från luften eller från marken. Enbart häri ligger en stor energibesparing och därmed ett miljöskydd. Om man gör tankeexperimentet att den elkraft som tillkommer genom kärnkraft de närmaste åren skulle användas till värmepumpar, skulle den därigenom framtagna energin räcka till att ersätta 70-80 26 av den eldningsolja vi f. n. använder. Vad detta skulle betyda för miljön är ju uppenbart. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till samtliga moderata reservationer vid betänkandet.

Herr talman! Jag har i motion 1008, som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 24, föreslagit att man skulle inrätta en tjänst som konsulent för pälsdjursuppfödningen i Blekinge län med placering i Sölvesborg. Jag har i motionen försökt belysa situationen för minkuppfödningen, i första hand dennas stora betydelse för landet i allmänhet och för Blekinge i synnerhet, särskilt i vad avser Sölvesborgsområdet. Listerlandet är i dag ett ganska stort centrum för minkuppfödning, vilket bl.a. beror på närheten till produkter som används till minkföda, dvs. fiskavfall, slakteriavfall och liknande. Minknäringen har även stor betydelse för sysselsättningen i området. Många människor är direkt eller indirekt sysselsatta genom denna näring. Det är också viktigt att poängtera att de flesta av de skinn som bereds i minknäringen, upp till 80-90 96, exporteras och därigenom ger inkomster till landet. Jag har vidare försökt att belysa sambandet med den utbildningslinje i pälsdjursteknik som planeras på gymnasieskolan i Sölvesborg. Det finns f. n. ingen utbildning på detta område i landet, och de svenskar som vill skaffa sig en sådan utbildning får göra det i Finland, som har den närmast tillgängliga utbildningen. Skoldirektören i Sölvesborg, Kenneth Wantzin, har i dag meddelat mig att Sölvesborg fått besked om att en sådan utbildningslinje med 16 elever skall inrättas med rekrytering från hela landet. Den av mig föreslagne konsulenten skulle kunna bidra till att den praktiska undervisningen på denna linje får en så god utformning som möjligt. Jag är medveten om att jag i det läge som motionen befinner sig i inte kan ställa något yrkande, och jag har inte heller för avsikt att göra detta. Jag vill bara säga att utskottet och riksdagen här hade en chans att verkligen se till att näringen utvecklas och att ytterligare arbetstillfällen skapas i Blekinge, där man, som alla känner till, är drabbad av arbetslöshet. Jag avser dock, herr talman, att återkomma i denna fråga i något annat sammanhang.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 24 behandlas bland många andra även motion 1982/83:1981 av Per-Axel Nilsson och mig angående en forskningsstation för vattenbruk på Gotland. Det har sedan några år tillbaka pågått en intensiv forskningsaktivitet på Gotland. Den har varit centrerad till Stockholms universitets filialstation i Slite och administreras från Askölaboratoriet. Där utförs vattenbruksforskning inom f. n. följande områden: Försöksverksamhet med såväl intensiv som extensiv odling av den svenska flodkräftan pågår dels i dammar, dels i laboratorieanläggningarna på Furillen, en liten ö utanför Slite. Odling medelst spraymetoden av marina alger på land bedrivs vid Furillen. Uppföljning pågår av utsättningen av 55 000 ålyngel i sjö mellan Furillen och Slite. Insamling förekommer av havsöring under lekperioden för romtagning och senare kläckning och utplacering av yngel i bäckar där öringen är hotad eller ej alls förekommer. Under 1983 skall dessutom en inventering av ilandspolade marina alger för kemikalieindustrin utföras. Vidare skall gös, som inte alls förekommer på Gotland, sättas ut på prov, liksom också 100 000 laxsmolt — det senare i regi av statens laxforskningsinstitut i Älvkarleby. Verksamheten på Gotland leds från Stockholms universitets lokaler i Slite, medan hela den experimentella delen — exempelvis när det gäller kräftor och marina alger — är förlagd till lokaler som tillhörde en nedlagd kalkfabrik på Furillen. Verksamheten får där fortsätta fram till den 30 juni 1985. Det vore olyckligt om t.ex. forskningen om den svenska flodkräftan skulle behöva avbrytas, eftersom denna forskning av tvingande skäl är bunden till Gotland. Gotland är icke försurningshotat och är dessutom det enda län i Sverige som inte har drabbats av kräftpesten, som kan spoliera många års forskningsverksamhet. Just kräftodlingen gäller tillämpad forskning, där man direkt kan se det praktiska resultatet av undersökningarna. Det är också ett av de konkreta förslag som styrgruppen för vattenbruk lägger fram i sin slutrapport. Slitestationens utomordentliga läge mitt ute i Östersjön, med en provkarta på naturresurskvaliteter och nyttjandeproblem, gör att länet har naturliga förutsättningar och erfarenheter inom havsforskningsområdet. Det måste alltså anses både lämpligt och nödvändigt att en av de fem fältstationer för forskning m.m. om vattenbruk som nämns i styrgruppens utredningsförslag förläggs till Gotland. Länsstyrelsen och Gotlands kommun stöder de redan pågående projekten och är beredda att satsa resurser för att bidra till en utveckling av forskningsverksamheten. I förlängningen av den här verksamheten ser vi naturligtvis också syftet att få till stånd en kommersiell produktion, som kan ge nya arbetstillfällen. Speciellt norra Gotland är ju i stort behov av sådana. På initiativ av länsstyrelsen och kommunen har det också bildats en lokal samrådsgrupp för att följa arbetet, underlätta vid eventuella konflikter och stimulera till olika slags satsningar, exempelvis företagsetableringar. Vi har i motionen utvecklat en rad motiv varför en placering av en forskningsstation på Gotland är ytterst lämplig. Jag har också på detta sätt velat understryka motiven. Även om jag är medveten om den beredning som ärendet i stort är föremål för, tycker jag att utskottet kanske kunde ha kostat på sig åtminstone en positiv skrivning. Regeringen har fått erkännande för att den i årets budgetproposition har satsat mycket pengar på forskning och utveckling. Låt mig då uttrycka förhoppningen att denna välvilja även, och inte minst, kommer att omfatta den bit av forskningen som det här gäller. Herr talman! Jag tänker inte ställa något yrkande, men mot bakgrund av att så mycket samhällsarbete i dag ägnas åt att få fram sysselsättningstillfällen åt människor i det här landet och av att man här har en forskning som snabbt kan resultera i en kommersiell hantering, anser jag att utskottet borde ha gjort en kraftigare markering.

Civilutskottets betänkanden 13, 15 och 16 kommer nu att debatteras i tur och ordning och voteringarna kommer att äga rum i ett sammanhang sedan dessa betänkanden slutdebatterats. Först upptas alltså civilutskottets betänkande 13 om anslag till räddningstjänst m.m.
Fru talman! I civilutskottets betänkande nr 13 behandlas bl.a. frågan om underhåll av handbrandsläckare. Med anledning av en från socialdemokratiskt håll väckt motion föreslår utskottets majoritet ett tillkännagivande från riksdagens sida i linje med vad som yrkas i motionen. Detta innebär att en auktorisation för besiktning och kontroll av handbrandsläckare införs. Emot detta har de borgerliga ledamöterna i civilutskottet reserverat sig. Sakläget är att statens provningsanstalt har presenterat ett förslag om besiktning och kontroll av handbrandsläckare. Förslaget har remissbehandlats, och remissutfallet var mycket splittrat. Av den anledningen förbereder statens provningsanstalt nu en enkät. Resultatet av denna väntas föreligga i höst. Därefter kan ett väl underbyggt och välavvägt förslag framläggas. Alla de olika synpunkter och aspekter som framkommer i samband med enkäten kan inarbetas i det kommande förslaget. Att nu framtvinga ett beslut måste därför anses vara mindre välbetänkt. Risken är nämligen stor att det nu föreliggande förslaget innehåller svagheter, och dessa kan undanröjas om man lugnar sig litet. Vår negativa inställning till utskottsmajoritetens förslag innebär inte att vi är ointresserade av frågan eller att vi motsätter oss besiktning och kontroll av handbrandsläckare över huvud taget. Statens brandnämnd har redan nu anvisningar och rekommendationer, som t. v. fyller rimliga krav. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Kjell Mattsson m.fl. och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Civilutskottets betänkande 1982/83:13 behandlar anslaget till räddningstjänst m.m. Under denna rubrik behandlas också frågan om underhåll av handbrandsläckare, som tagits upp i motion 265. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det väsentligt att vidta åtgärder för att kontrollen av handbrandsläckare skall förbättras. Vi finner det väl motiverat att det arbete som nu pågår intensifieras och slutförs med det snaraste, så att frågan om underhåll av handbrandsläckare kan ges en tillfredsställande lösning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Jag vill sedan, fru talman, säga några ord om reservationen. Är det som framförs i reservationen en ”tempofråga”, eller är det en ”viljefråga”? Om det är en tempofråga, innebär detta att reservanterna accepterar och tolererar ett regelsystem, men vill avvakta med ett beslut. Bedömer man det som en viljefråga, innebär det att reservanterna över huvud taget inte vill ha några fasta regler för underhåll av handbrandsläckare. Av reservationens första del får man uppfattningen att det är en tempofråga och att reservanterna vill avvakta pågående överväganden när det gäller reglerna. Den andra delen tyder på tveksamhet i principfrågan, eftersom man pekar på alternativet att undersöka möjligheterna att tillskapa lämpliga försäkringsformer eller garantifonder för ersättning i skadefall. Vad betyder då detta? Reservanterna menar att det inte behövs några fasta regler för underhållet av handbrandsläckare, men samtidigt förordar de att ”skadefall” — dvs. sådana fall då släckaren på grund av bristande eller uteblivet underhåll inte fungerar — skall ersättas via försäkring eller garantifond. Det som reservanterna egentligen går emot är att pågående arbete intensifieras och snarast slutförs, så att frågan får en tillfredsställande lösning.

Fru talman! De synpunkter som vi reservanter har anfört skall, som jag tidigare nämnde, inte uppfattas som och är inte något uttryck för en negativ inställning till frågan som sådan. Däremot finner vi det angeläget att de regler som riksdagen beslutar om är så korrekta och riktiga som möjligt och fyller avsedd uppgift. Den tveksamhet som vår reservation andas är väl underbyggd, bl.a. genom att näringsfrihetsombudsmannen i sitt remissvar på förslaget uttalat betänkligheter. När en sådan remissinstans som näringsfrihetsombudsmannen gör det, tror jag att det finns anledning för oss att lugna oss litet, så att de synpunkter som framkommit i det yttrandet kan vägas in i ett slutligt förslag.

Fru talman! Bertil Danielsson nämnde i sitt inledningsanförande att remissutfallet var splittrat. Ja visst, men alla som kan sägas tillhöra sakägarkretsen var för ett regelsystem, medan de övriga var emot. Vi som följer dessa frågor inifrån har sett riskerna med att inte ha något underhåll av handbrandsläckare. ; Vad vi här har att beakta är inte enbart riskerna med att en handbrandsläckare i och för sig inte fungerar utan även de stora värden som står på spel, om en handbrandsläckare inte utlöses när man skall använda den. Bertil Danielsson tycks uppfatta ärendet på ett helt annat sätt. Men även Bertil Danielsson kan ju någon gång komma i den situationen att han behöver använda sig av en handbrandsläckare. Då skulle det väl vara tryggt att veta att den fungerar.
Fru talman! Man kan få det intrycket av herr Nordhs uttalande, att det över huvud taget inte förekommer någon tillsyn och kontroll av handbrandsläckare i Sverige. Så är icke fallet. Det är formerna för ett utvidgat och mer detaljerat kontrollsystem som vi diskuterar. Jag vill erinra om vad som anförs i utskottets betänkande, att statens brandnämnd redan nu har rekommendationer för tillsynen. Regelbundna översyner bör ske minst en gång om året. Jag förutsätter att det ligger i en fastighetsägares och andra berördas intresse att denna tillsyn äger rum i tillräcklig omfattning. Vi är inte i avsaknad av regler. Det är utvidgningen jag tycker att vi skall lugna oss litet med.

Fru talman! Man kaniinte, Bertil Danielsson, släcka en uppkommen brand med en rekommendation. Man måste släcka den med en fungerande brandsläckare. Jag har under 22 års tid sysslat med handbrandsläckare och under de åren funnit att det endast är statliga och andra offentliga myndigheter som följer rekommendationen. Men hur många är det av alla dem ute i vårt avlånga land som är ålagda att ha handbrandsläckare som verkligen genomför dessa kontroller och sköter underhållet? De skulle kunna räknas i delar av procent, Bertil Danielsson. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till detta. De brandplatser som det kan gälla ligger ibland litet för långt ifrån brandkårens utryckningsort för att en brandkårsstyrka snabbt skall kunna vara på plats. Därför är det oerhört viktigt att den här kontrollen verkligen regelfästs, så att den blir ordentlig.

Fru talman! Den behandling som min motion angående samordnad helikopterorganisation för räddningsoch ambulanstjänst fått i utskottet är jag inte direkt missnöjd med. Att först vänta på räddningstjänstkommitténs rapport och på att remissinstansernas synpunkter övervägs innan beslut om ytterligare utredning fattas följer en vanlig princip som används här i riksdagen, och det accepterar jag i det här fallet. Utskottet säger vidare att det utgår från att regeringen, om så anses erforderligt, för riksdagen redovisar sin syn på frågan. Jag är dock litet oklar på hur det skall tolkas. Kan jag tolka det på det sättet, att om det från remissinstanserna framgår att man är positiv till helikoptertransporter och räddningsuppdrag av sjuka och nödställda regeringen då låter vidare utreda frågan om en samordnad helikopterorganisation. De försök som genomförts är gjorda med befintliga resurser på de olika platserna. Någon samordnad organisation med försvarets, polisens och civila räddningshelikoptrar har inte gjorts, vilket är nödvändigt för ett optimalt utnyttjande av samhällets resurser beträffande helikoptrar. Dessutom bör räddningsoch ambulanshelikoptrar vara tillgängliga dygnet runt med mycket god anspänningstid för att det skall vara effektivt. En samorganisation av helikopterresurserna betyder lägre kostnader än två eller flera organisationer. För att få till stånd en samverkansorganisation, som jag föreslagit i motionen, finns en del ganska känsliga frågor som måste lösas. Det gäller prioriteringar, befälsfrågor, ledningsfrågor m.m. Detta har inte heller i någon större omfattning prövats. Jag anser det viktigt att regeringen så fort remissanalysen är klar snabbt går vidare det här arbetet. Det gäller utredningsarbete, planeringsarbete och en försöksorganisation. En försöksorganisation bör omfatta ett eller två år innan man låter det bli en permanent organisation. Det tar tid, och därför gäller det att komma i gång fort. Tilläggas kan också att den planering av inköp av nya helikoptrar som snart kommer att ske för såväl armén som flygvapnet också får en mycket stor betydelse för hela räddningstjänsten. Jag avstår från yrkande och nöjer mig med vad jag anfört och hoppas på snabba åtgärder för att så fort som omständigheterna tillåter få till stånd en effektiv räddningsoch ambulansorganisation.

Fru talman! Tillgången på allmänna samlingslokaler är ett värdefullt inslag i vårt samhälle. För att kunna tillgodose behovet av lokaler har stat och kommuner under en följd av år på olika sätt medverkat till att vi i dag är ganska väl försörjda med sådana. Om man så lägger till det omfattande lokalbestånd som finns i våra skolor och som genomgående har ganska god standard, måste man ifrågasätta ett fortsatt stöd för en utökning av antalet samlingslokaler. Det har också visat sig att på många håll utnyttjas lokalerna dåligt. Möjligheterna för föreningar och stiftelser att klara de ökade driftkostnaderna minskar i takt med stigande kostnader för uppvärmning och tillsyn. Det har i sin tur lett till att kommunerna i allt större utsträckning har fått överta ansvaret för samlingslokalerna. Ett ökat samarbete mellan bl.a. föreningar och stiftelser bör därför eftersträvas i syfte att öka användningen av befintliga lokaler. På så sätt skulle nyinvesteringar kunna undvikas. Fru talman! Vi är väl medvetna om att det för många är en angelägen uppgift att värna om utbyggnaden och upprustningen av allmänna samlingslokaler. Men vi ser också att lokalerna många gånger mera står som ett monument från en gången tid än fyller en funktion i vårt moderna samhälle. I tider med vikande ekonomiska resurser för både stat och kommuner anser vi moderater att inga nya anordningsbidrag, upprustningsbidrag och lån skall utgå för allmänna samlingslokaler eller inventarier till dessa. Vi måste också här i riksdagen vara vaksamma när det gäller att stimulera investeringar som kan leda till ökade kostnader för kommunerna, då vi vet att kommunernas möjligheter till nya ekonomiska åtaganden är starkt begränsade. Konstruktionen av stödet är så utformad att fattade beslut sträcker sig över flera år, och vi har därför i vår motion anvisat ramar även för nästa års budget. Vi föreslår dock att bidraget till riksorganisationerna omedelbart skall dras in. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till de moderata reservationerna 1, 2 och 3.

Fru talman! Som framgår av det betänkande vi nu behandlar föreligger enighet i synen på våra samlingslokaler, med undantag av moderata samlingspartiet som har en avvikande uppfattning. Margareta Gard har ju återgett innehållet i moderaternas reservationer och motionen, av vilka skillnaderna i uppfattning framgår. Ett beslut av riksdagen i enlighet med de moderata reservationerna skulle innebära uppenbara begränsningar i möjligheterna för vårt föreningsliv och för Folkrörelsesverige att på sikt kunna fungera fritt och obehindrat. Låt mig, fru talman, slå fast att våra samlingslokaler fyller en mycket viktig funktion i samhället; för möjligheterna att sprida upplysning och kultur, för möjligheterna att bedriva föreningsverksamhet, för möjligheterna att skapa aktivitet och berika den enskildes fritid och för möjligheterna att öka gemenskapen människor emellan. Samlingslokalerna blir genom sin funktion som lokalförsörjare åt vårt föreningsliv och åt våra folkrörelser det fundament som bär upp demokratin i samhället. Det är mot bakgrund härav en självklarhet, som jag ser det, att samhället ger ekonomiska förutsättningar för att tillräckligt med samlingslokaler skall finnas, kunna förbättras och bevaras och därmed ges möjlighet att fylla den funktion som är avsedd. Utan ekonomiskt stöd från samhället får vi på sikt inga samlingslokaler. Så är ju det verkliga förhållandet, och det är kvintessensen i den här debatten. Mot bakgrund härav bör samlingslokalstöd utgå till storlek och summa enligt vad som föreslås i propositionen och som tillstyrks av utskottsmajoriteten. Som framgår av bostadsstyrelsens budgetframställning till bostadsministern var ramarna för lån och bidrag till samlingslokaler för budgetåret 1981/82 helt utnyttjade. För 1982 har bostadsstyrelsen hemställt om att ramen vidgas.

De sammanlagda bidragsansökningarna på 212 milj.kr. talar snarare för att det finns ett klart eftersatt behov. Man måste därvid också anse att rimlig hänsyn till samhällsekonomin har tagits genom den avgränsning av rambeloppet till 30 milj.kr. som föreslås i propositionen och som tillstyrks av utskottsmajoriteten, i förhållande till det anslagsbehov på 212 milj.kr. som redovisas. I det perspektivet — i avvägningen mellan behov och resurser — kan jag inte förstå annat än att reservanternas förslag om att samlingslokalstödet slopas ganska snart kommer att innebära att samlingslokalerna inte kan spela den roll som de gör i dag, utan att de kommer att successivt försvinna. Därmed försvåras märkbart möjligheterna att underhålla och utveckla den bärande demokratins principer. Att ta risken att så sker kan inte centern ställa upp inkl. mig själv, föreslås — i likhet med vad samlingslokalkommittén tidigare förordat men som departementschefen i budgetpropositionen avvisar — att föreningsägda samlingslokaler skall ges företräde i det statliga samlingslokalstödet. Utskottets majoritet tillstyrker motionens krav. Föreningsägandet stimulerar till ökad aktivitet och främjar föreningslivets ansvarstagande och motverkar därmed den passivitet och hämmande verkan som många gånger lätt kan bli fallet genom ett samhällsägande, i detta fall i form av kommunalt inflytande på huvudmannaskap och förvaltning. Kostnaderna kan hållas nere genom att man utnyttjar ideella krafter framför kostsam kommunal administration. Anpassningen till verksamheten och flexibiliteten i utnyttjandet av lokalerna blir också bättre genom föreningsägande. Ansvarskännandet ökar, och förslitningen av samlingslokalerna kan därmed hållas på en lägre nivå i föreningsägda lokaler. Därför är det helt logiskt — i ett läge där samhället behöver spara, det ideella engagemanget för samhällsuppgifter behöver ökas och det lokala ansvarstagandet stärkas — att prioritera föreningsägandet framför det kommunala ägandet och förvaltaransvaret. I reservation nr 2 föreslås att bidraget till de olika samlingslokalorganisationernas riksorganisationer skall sparas in. Det innebär, såvitt jag ser, att organisationerna måste upphöra att verka, eftersom det behövs pengar för att hålla dem i gång. Därmed faller organisationsmönstret samman, och de enskilda lokalföreningarna får inte den hjälp och det stöd för sin verksamhet som är nödvändigt. Därmed försvårar — för att inte säga omöjliggör — vi på sikt föreningsägande av lokaler. Skall vi ha några samlingslokaler kvar måste de då ägas och förvaltas av samhället. Därmed förlorar man de fördelar som jag tidigare belyste fanns i ett föreningsägande framför samhällsägandet. En sådan inriktning av ägandet — mot ökat samhällsägande och förvaltande framför föreningsägande — kan inte centern förorda, och det är med förvåning jag noterar det moderata ställningstagandet i detta sammanhang. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i civilutskottets betänkande nr 15, vilket också innebär bifall till motion 1559 och avslag på motion 1555.
Fru talman! Jag tycker att Agne Hansson överdriver när han beskriver vad som kommer att hända om bidragen till allmänna samlingslokaler skulle försvinna. Vi har faktiskt begränsad ekonomi, vi måste se över alla utgifter, och vi moderater anser att det här anslaget inte har högsta prioritet. Det är därför vi nu föreslår att man skall trappa ned det. Det behöver inte ske för alltid, men under den här perioden — som vi hoppas inte skall bli så långvarig — tycker vi att vi kan ta bort detta anslag. Om vi ser oss om i samhället finner vi att visst har vi samlingslokaler. Tänk på alla våra skolor som står tomma om kvällarna, tänk på alla kvarterslokaler. Jag är övertygad om att Sverige är det land som har de flesta samlingslokalerna. Att beståndet är gott tror jag att jag kan säga. Av egen erfarenhet som kommunalpolitiker vet jag också att de här utgifterna för kommunerna ökar i rasande fart, och därför är det nödvändigt att vi tar vårt ansvar här i riksdagen för att inte lägga ökade kostnader på kommunerna.

Fru talman! Det går inte att hävda, som Margareta Gard gör, att samlingslokalerna spelar en roll och att de inte skall stödas ekonomiskt. Antingen stöder man samlingslokalsverksamheten från samhällets sida, och då har samlingslokalsverksamheten möjlighet att spela en roll i framtiden, eller också stöder man den inte, och då har verksamheten ingen möjlighet att spela en roll i framtiden. Jag tycker att det är fel att påstå att inte lokalerna utnyttjas effektivt. Jag vetinte vilka kontakter Margareta Gard har med föreningsverksamheten och lokalorganisationerna. Men de kontakter jag har med t.ex. Bygdegårdarnas riksförbund visar på ett markant ökat intresse för den här verksamheten och en betydligt ökad aktivitet, och en breddning av aktiviteterna, i våra lokaler över huvud taget. Att då påstå att man inte utnyttjar lokalerna riktigt är felaktigt. Vi vet också att vi har problem i våra sterila hyreshusområden. Det kräver att vi planerar dem på ett annat sätt, med ökat antal gemensamhetslokaler, och att vi hela tiden försöker förändra lokalbeståndet i förhållande till den utveckling och de förändringar som sker i samhället. Gör vi inte det, hämmar vi folkrörelsearbetet och utvecklingen över huvud taget. Åstadkommer man inte en anpassning av lokalerna — förändrar, bygger om och bygger nytt — innebär det på sikt att kommunerna måste ta ett ännu större ansvar. Som jag sade i mitt tidigare anförande är kommunalt ägande och förvaltande dyrare än föreningsägande. De slutsatser som Margareta Gard drar i sina yrkanden om att man samhällsekonomiskt skulle få en bättre effekt blir i praktiken en omvänd ekonomisk effekt, dvs. det blir dyrare för samhället. Det är inte sällan som de ekonomiska förslagen från moderata samlingspartiet i praktiken skulle få den effekten.
Fru talman! Allt fler föreningar skaffar sig egna lokaler, Agne Hansson. Därmed blir användningen mindre av varje lokal — det är verkligheten. Genom den stimulans som de statliga medlen innebär har vi fått en stark upprustning av befintliga lokaler. Därför tycker vi moderater att man kan vänta ett tag tills vi får bättre resurser. Jag är övertygad om att vi kan klara den här tiden med det lokalbestånd vi har och med den standard som våra lokaler har. Fru talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer.